Herr talman! I de här föreliggande motionerna tar vi upp problemet med den bristande jämlikheten mellan arbetare och tjänstemän på arbetsmarknaden här i landet. Den bristande jämlikheten är markerad genom flera faktorer. Det är inte bara så, att arbetarna har den lägre lönen generellt sett, utan de har också större social otrygghet i arbetet, ofta kortare semester, sämre sjukledighetsförmåner och sämre pensionsvillkor. Då och då läser vi även notiser om nålsticksbetonade men iögonenfallande och utmanande statusskillnader i form av skilda matsalar — om sådana över huvud taget finns för arbetarna — om uppvärmningsanordningar för bilar på företagens parkeringsplatser för tjänstemän, medan arbetarna får nöja sig med att kliva in i nedkylda fordon. Tennisbanor, upplåtna för »endast tjänstemän», lär också förekomma, vilket leder tankarna till Sydafrikas >endast för vita». I ett samhälle där tennisspelet ännu inte erövrats som folksport i bredare mening av arbetarna är det sistnämnda kanske mera ett symtom på att något är i olag socialt sett än på att en allvarlig praktisk olägenhet föreligger. Det har sagts att skillnaderna mellan de berörda kategorierna var större förr i tiden och att en betydande utjämning har skett. Detta är en sanning med modifikation. Det är sant att skillnaderna främst var mer iögonenfallande under den tidigare industrialismens period, då näringslivet skakades av täta sysselsättningskriser. Anställningstryggheten var givetvis mer uppmärksammad då, eftersom den åtnjöts av ett relativt fåtal s.k. tjänstemän inom den offentliga och privata sektorn. Det stora flertalet industriarbetare saknade helt anställningstrygghet och måste finna sig i att med en naturlags självklarhet gå arbetslösa under krisperioderna. Nu har även arbetarna rätt till sjukledighetsersättning genom tillkomsten av Allmänna sjukförsäkringskassan, och arbetslöshetsbegreppet har ersatts av det mjukare uttrycket »friställd> med under vissa betingelser utgående rätt till s.k. avgångsvederlag. Kriserna har efterträtts av s.k. strukturomvandlingar med rätt till omflyttningsoch omskolningsbidrag och hjälp åt de friställda. Detta är helt rimliga och nödvändiga socialpolitiska ingrepp, som skett främst genom vår socialdemokratiska reformpolitik. Men det är alltjämt arbetarna som friställs i första hand, det är alltjämt dem den sociala otryggheten drabbar med sin största tyngd. Och det återstår alltjämt betydande skillnader i pensionsvillkoren liksom på en rad områden. Så som påpekas i utskottets skrivning går det också att räkna fram hur stora till omfånget dessa skillnader i själva verket är. Företagens kostnader för löner och s.k. allmänna anställningsvillkor är redovisade. I tillgänglig statistik anges socialkostnaden för arbetarna till 20,5 procent och för tjänstemännen till 29,9 procent. Ytligt sett skulle skillnaden alltså uppgå till knappt 10 procent. Men statistik är farlig och kan användas på många sätt. Vet man att genomsnittslönen per arbetad timme för arbetarna ligger just under 12 kr. medan den omräknad till samma genomsnitt för tjänstemän ligger just under 17 kr., så står det klart att det döljer sig ett helt annat materiellt innehåll under de 20 respektive 30 procenten. Socialkostnaden för arbetarna blir då 2,45 per timme mot 5 kr. för tjänstemännen. Skillnaden är alltså inte 10 procent utan 100 procent! Man kan fråga sig, om skillnader som dessa är skäliga i det moderna industrisamhället. Sammantagna löneoch socialkostnadssummor ligger genomsnittligt drygt 50 procent högre för tjänstemän än för arbetarna i vårt land eller ungefär 14:50 kr. totalt för arbetarna och 22 kr. totalt för tjänstemännen. Även om statistik är otillförlitlig och svår att göra jämförelser med över gränserna, tror jag mig veta, att de relativa skillnaderna är betydligt mindre på kontinenten i jämförbara ekonomier liksom i USA, men också sannolikt generellt i de s.k. Öststaterna. Siffror har nämnts på omkring 10—20 i vissa fall upp till 30 procent och något däröver men inte mera. Historiskt sett kan dessa skillnader lätt förklaras av industrialismens framväxt i vårt land under de speciella äganderättsförhållanden som råder här. Det är detta som präglar produktionslivets organisation och som skapat den nuvarande arbetsfördelningen.

Därav kommer sig anställningstryggheten och de bättre löneförmånerna för tjänstemännen. Inom den offentliga sektorn finns också en s.k. högre tjänstemannatradition, en ämbetsmannainstitution, med ämbetsmän på den högre tjänstemannanivån och s.k. betjänte på den lägre, som varit med och utbildat de konventioner som kvardröjande skapar förutsättningar för vad som i dag långtifrån kan betecknas som en adekvat fördelning av löner och socialkostnader i vårt samhälle. Vi producerar i dag inte på samma nivå som då den nuvarande konventionen växte fram. Vi har ett nytt produktionssätt; enkla, lågmekaniserade industrier skall inte försörja oss i dag och än mindre i morgon utan högmekaniserade, automatiserade industritekniska processer, som kräver inte endast en hög och smal topp av teknologoch ekonomutbildad arbetsledning utan dessutom en allt bredare satsning på arbetskraft med god allmänbildning och god yrkesutbildning. Kvardröjande skillnader av den storleksordning som finns i dag blir då ett hinder för utvecklingen i stället för en sporre. Det har sagts att tjänstemannabegreppet i sig självt skulle konstituera något slags högre grad av ansvarighet än arbetarbegreppet som sådant. Många tror kanske alltjämt att det förhåller sig så. Hur rationella vi än blir kommer det att finnas ett restbehov av metafysik. Mina egna erfarenheter av svensk arbetsmarknad är givetvis begränsade, eftersom en människas livserfarenheter alltid är begränsade. Men under de 35 år jag skaffat mig kunskaper om svensk arbetsmarknad har jag inte kunnat finna belägg för att den ena av dessa båda parter skulle vara mera ansvarskännande i sitt handlande på arbetsmarknaden än den andra. Det kan vara sant att arbetarnas inflytande konsekvent begränsas med den nuvarande arbetsfördelningen, men det behöver inte innebära att deras ansvarskänsla, d.v.s. den ansvarighet de känner för och är beredda att ta för produktionen, skulle vara begränsad. Att härleda löneoch socialkostnadsskillnader ur metafysik kan få ödesdigra konsekvenser för vårt lands framtida utveckling. I en ledare i Expressen den 18 maj framfördes ånyo på fullt allvar ett slags försvar för kvardröjande och ickerationella löneoch anställningsskillnader. Ledarrubriken lydde: >Det måste löna sig att arbeta.> Det riktas sedan i ledaren en attack mot LO och mot socialdemokratin i regeringsställning. Det är vår jämlikhetskampanj som ställs i skottgluggen, och det är till tjänstemannagrupperna tidningen går på politisk giljarstråt. Det gäller inte bara löneutan också skattereformen. Tjänstemännen och alla andra som vill medverka till ökad jämlikhet uppmanas att välja bort regeringen den 20 september och därigenom skapa förutsättningar för att det på nytt skall »löna sig att arbeta». Jag tror att Expressen gör sig skyldig till en allvarlig felspekulation. För det första måste det i rimlighetens namn löna sig att arbeta för alla på arbetsmarknaden, inte bara för en begränsad grupp av människor. På den privata arbetsmarknaden finns det mer än dubbelt så många arbetare som tjänstemän, och även bland tjänstemännen finns det betydande grupper som är långt ifrån högavlönade. De återfinns inom såväl SACO, TCO som SR. För det andra vill ingen ta något från tjänstemännen som grupp betraktad. Avsikten med skattereformen är ju att ge lågavlönade arbetare och tjänstemän ett solidariskt handtag genom inkomstutjämning, och syftet med vår motion om utjämning inom den sociala sektorn är att bereda arbetarna samma trygghet och sociala skydd som tjänstemännen redan har. Kan tjänste männen verkligen ha någonting emot detta? Knappast. I varje fall tyder ingenting på detta i de remissyttranden över motionerna som dessa huvudorganisationer lämnat enligt reciten till utskottets utlåtande. TCO framhåller: >Grupper som redan har särskilt gynnsamma «allmänna «<anställningsvillkor saknar givetvis anledning att motsätta sig att andra grupper också får förbättringar.> Och SR säger att »SR har i och för sig ingen erinran mot att en utjämning sker mellan olika kategoriarbetstagare när det gäller de allmänna anställningsvillkoren>». Efter att ha uttalat att varje part själv genom avtal bör avgöra arten av anställningsförmånerna framhåller också SACO beträffande dessa villkor »att tradition och partsviljor har här åstadkommit differenser, som knappast är relevanta på dagens arbetsmarknad>. Sedan är det en annan sak att privilegierade grupper gärna har en ambivalent inställning till problem av denna storleksordning, men det finns knappast någon som kan ha någonting emot att arbetarna får samma förmåner på socialkostnadssidan som tjänstemännen har. Alltjämt kommer det under överskådlig tid att finnas utrymme för förhandlingar om såväl det materiella innehållet i det paket som vi här kallar för de allmänna anställningsvillkoren och som bör vara lika stort volymmässigt, även om det kan innehålla olika saker, relevanta för olika gruppers krav, liksom för lönedifferenser i relation till andra arbetstagargrupper. Låt mig sedan också granska vad som skrivits i reservationen och det särskilda yttrandet. I herr Wallmarks, fru Florén-Winthers och herr Nilssons i Agnäs reservation sägs att tjänstemännen en gång har betalat 8 procent av sin lön till SPP, vilket skulle förklara skillnaderna i socialkostnad. Ja, före 1960 gjorde tjänstemännen det. Nu undrar jag bara hur många generationer som skall leva på detta, och alltså dels ha fått kontantavlösningen 1960, dels bibehålla ITP-standard över ATP-nivån. Som bekant är utredningar härom redan på gång. Om utredningarna klarlägger dessa skillnader på ett tillräckligt adekvat sätt är avsikten att bygga ut ATP-systemet till standardbeständighet, såsom redan har skett inom statsförvaltningen på andra områden. Det sägs vidare att skillnaderna är obetydliga. Endast 15 procent av tjänstemännen har längre semester, och då gäller det bara sådana tjänstemän som inte får övertidsersättning. Arbetstiderna blir inom kort desamma osv. Detta kan vara riktigt, men reservanternas resonemang blir mera betänkligt med filosoferandet kring fritt val mellan sociala förmåner och löner och att tjänstemännen sedan 1940-talet har koncentrerat sig på anställningsvillkoren, något som även andra grupper haft möjligheter att göra. Jag frågar: Är detta verkligen sant. Arbetarna har ju genomsnittligt lägre lön, knappt 12 kr. per timme i genomsnitt — tidigare var relationen ännu sämre — mot 17 kr. i genomsnitt för tjänstemännen. Detta har automatiskt lett till att arbetarna i sina förhandlingar har tvingats ta risker på socialsidan och därigenom försöka skapa utrymme för prioriteringar på lönesidan. De måste ju leva. Inser man inte detta, förväxlar man lätt orsak och verkan — som när det gäller arbetarnas inställning till ackordssystemen. Arbetarna försvarar inte ackordssystemen som mer rättvisa, praktiska eller rimliga än t.ex. fasta veckoeller månadslöner, utan ackordssystemen har i de flesta fall varit enda möjligheten att slå sig till ett hyggligare löneläge i förhållande till tjänstemännen, som har haft sitt bättre löneläge utan ackordspressen, genom de konventioner som jag tidigare har talat om. Här kan man ta upp hela den konventionella nedvärderingen av arbetar nas insatser, om man vill. De måste kontrolleras, vägas och mätas, men inte tjänstemännen, som automatiskt ges förtroende. Elitteorin går igen, hur orimligt och otidsenligt det än kan te sig för förnuftet. På tjänstemannasidan finns allt ansvar, på arbetarsidan all oansvarighet. Hur stämmer detta med verkligheten? Då det i samband med LKAB-konfliktens biläggning infördes månadslöner åt betydande grupper, visade det sig att produktionsresultatet tvärtemot den konventionella misstron kom att ligga högre än före reformen. Men inte ens detta gick hem på arbetsgivarsidan. Från ansvarigt håll hette det då att man måste vänta och se; det är självklart att arbetarna under begynnelseprocessen ställer in sig på att nå bättre resultat, men det kommer att brista i uthållighet. Vi vill därför ha något års betänketid eller mera för att se om dessa relationer kommer att bli bestående, sade man. Jag tror inte att man kan framställa situationen så enkelt eller att det är möjligt att säga att det på arbetarsidan finns en bristfällig ansvarighet, som saknar motstycke på tjänstemannasidan. Jag tror att oansvarigheten snarare representeras av de borgerliga tidningarnas och politikernas sätt att agitera fram polariseringar på arbetsmarknaden av den typ som vi under senare år fått uppleva. Man uppmanar mer eller mindre konkret eller förstucket människor att flytta från det svenska samhället, där det inte lönar sig att arbeta, och företagare att överföra sitt kapital till utlandet under hot eller på annat sätt därför att jämlikheten drivs för långt i vårt land. Det är där som oansvarigheten inför det svenska samhällets utveckling finns, inte bland tjänstemän eller arbetare, som genom sina organisationer och genom egna uttalanden klargör att de känner sitt ansvar. Dess bättre känner också tjänstemännen och företagarna sitt ansvar i sådan grad att de inte ofta lyssnar till dessa den borgerliga pressens och de borgerliga politikernas bedömningar utan stannar kvar i det svenska samhället och gör sin insats där, precis såsom vi önskar i vår motion. Om herr Axel Kristianssons särskilda yttrande vill jag säga att han visserligen instämmer i motionärernas huvudsyfte men att han inte inser att det inom den offentliga sektorn lika väl som inom den privata uträttas ett produktivt arbete. Kvardröjande filosofemer från den tid då allt offentligt arbete granskades av »skattebetalarna», som bestred kostnaderna för det improduktiva arbetet inom den offentliga sektorn, präglar herr Kristianssons aktstycke. I dag är denna inställning eljest ett övervunnet fenomen. På den offentligt anställde ställs samma krav på produktivitet som på vilken annan anställd som helst — och han är ju slutligen själv också skattebetalare! Ännu märkligare är det resonemang herr Kristiansson för om att problemställningen löner och sociala förmåner »bör sättas in i sitt stora sammanhang och bli föremål för en samhällsekonomisk bedömning, där näringslivets förutsättningar beaktas». Jag har försökt tränga in i vad som kan avses med denna kryptiska formulering, men jag får ge upp försöket, såvida inte därmed helt enkelt menas att inget skall göras så länge denna svårbedömda utredning inte har genomförts. Det skulle i så fall betyda att herr Kristiansson kanske helt enkelt inte vill ha till stånd någon utjämning. Därigenom tar han tydligen avstånd från sina bröder i centerpartiet, som eljest i stort sett instämmer i utskottsmajoritetens skrivning. Avtalsverket uttalar att det egentligen inte finns några påtagliga skillnader mellan arbetare och tjänstemän i statlig tjänst. Hur detta skall förstås med hänsyn till den motvilja avtalsverket hittills haft och i vissa stycken alltfort har till motpartens krav på utjämning är dock en gåta. I färskt minne har vi det motstånd som den till avtalsverket knutne Kjell Johanson reste mot dessa krav i 1965 års anställningsutredning. Givetvis finns det betydande skillnader. Låt mig kort belysa dessa med ett exempel från en enda grupp. Det har nyligen träffats ett avtal innebärande överföring till löneplansanställning av 1722 bilarbetare. Vad som enligt avtalsverkets vårdslösa formulering inte innebar någon påtaglig skillnad mellan olika anställda kostade dock i detta sammanhang 6,2 miljoner kronor. Det finns också andra konkreta skillnader. Det kvarstår 719 bilarbetare i bolagsanställning, vilka väntar på samma utjämning till motsvarande kostnad. Skillnaderna gäller t.ex. anställningstryggheten. Vid friställningar på grund av strukturomvandling, som drabbar statliga företag i samma omfattning som privata — också de statliga företagen måste ju strukturanpassas — är det alltid arbetaren som får gå först, t.o.m. om han väges mot en eo-anställd med kortare anställningstid. Det är till sist när man bedömer utskottsmajoritetens skrivning också viktigt att ha klart för sig att det finns möjligheter att tolka den på olika sätt. Jag lyssnade trots detta med intresse på Nancy Erikssons försvar för motionerna. Utskottets skrivning är något lös i köttet. Man tar där avstånd från de framkomstvägar som vi pekar på, och hemställer »att riksdagen i anledning av motionerna I: 950 och II: 1119 i skrivelse till Kungl. Maj:t som sin mening ger till känna vad utskottet ovan anfört>. Utskottets hänvisningar till två olika håll gör det svårt för oss att veta vad man egentligen menar. Det vore intressant att från någon representant för regeringen få svar på följande fråga: Hur uppfattar ni på regeringssidan utskottets skrivning i detta avseende?

Herr talman! Det är en överraskande och lång historik som herr Sörenson föredragit, och det är omöjligt att gå in på allt som han sade. Herr Sörenson yttrade inledningsvis att det är en sanning med modifikation att alla de utjämningar skett som vi talat om, och det ligger väl någonting i det. Utjämningen har nog inte gått så långt som vi önskar, men vi tror att det kommer att ske ytterligare utjämningar i snabbare takt. Och jag måste fråga: Är det helt omöjligt att undanröja alla de olägenheter, som herr Sörenson förde fram i sin historik, utan att vidtaga de åtgärder som begärs i motionerna? Tror inte herr Sörenson på förhandlingar? I slutet av sitt anförande sade herr Sörenson att oansvarigheten finns hos de borgerliga politikerna, inte hos tjänstemän och arbetare. Jag bestrider att vi borgerliga politiker är oansvariga, men jag håller med om att de allra flesta tjänstemän och arbetare inte är ansvarslösa. Detta gör att jag tror på möjligheterna att förhandlingsvägen ordna denna sak. Herr Sörenson talade en hel del om metafysik. Jag hörde litet dåligt borta i min bänk, men jag tyckte att en del var dunkelt. Herr Sörenson sade bl.a. att det finns så många generationer som drar nytta av ITP. Det var före 1960 som ITP intjänades, och det låter ju helt otroligt att det på nio, tio år skulle ha kommit så många generationer. Herr Sörenson drog också in skattereformen och tidningen Expressens artikel i det sammanhanget. Jag tror inte vi hinner ta upp detta, men jag vill gärna ställa frågan: Menar man med jämlikhet att varje individ här i landet skall ha exakt samma summa i inkomster, oavsett var han är, vad han gör och vilket ansvar han har?

Herr talman! Frågan är först och främst: Är det omöjligt att ordna det som vi har begärt i motionerna på facklig väg? Nej, det är det självfallet inte. Det går att ordna saken även på facklig väg, och de fackliga organisationerna måste in i bilden, även om vi får statliga direktiv för hur vi skall göra. Frågan om de drygt 1700 bilarbetare som vi nu lyckats föra över har det emellertid tagit oss på den statliga sidan mer än 20 år att lösa. Det är mot bakgrunden av dessa erfarenheter som vi vill skynda på utvecklingen genom de i motionen föreslagna åtgärderna. Detta tror jag står klart för de flesta. Det är möjligt att jag uttryckte mig dunkelt eller att någon kan fatta det jag sade på ett dunkelt sätt när det gäller möjligheterna att försvara de ITP-förmåner som nu utgår enligt relativt annorlunda grunder för tjänstemän än för de ATP-pensionerade arbetarna. Jag försökte i varje fall inte säga att det har gått många generationer sedan 1960 års avlösning. Jag frågade: Hur många generationer skall få motivera sitt bättre läge med den avlösning som skedde 1960? Det är något annat och kanske något mindre dunkelt.

Herr talman! Att de sociala förmånerna skall vara lika för samtliga medborgare är en självklarhet som alla accepterat. Det är också en självklarhet att de avtalsslutande parterna skall ha rätt att vid avvägningen av ersättningen för utfört arbete fördela ersättningen på kontantlön och allmänna anställningsvillkor efter regler som parterna själva kommer överens om. När det gäller sättet att nå fram till denna jämlikhet kan väl meningarna skilja sig en aning. De av motionärerna föreslagna metoderna har utskottet inte helt kunnat förorda, vilket fru Eriksson i Stockholm nyss redogjorde för här. Beträffande de privata företa gen ansluter jag mig för min del till LO:s och utskottets uppfattning om att man avtalsvägen bör söka lösa dessa frågor. Eftersom LO har kommit överens med Svenska arbetsgivareföreningen om att avtalsvägen försöka finna en lösning, är en sådan på god väg. För mig är det självklart att man inte får tubba på den fria förhandlingsrätten, och det har ju utskottet heller inte ifrågasatt. Beträffande statliga företag och bolag, landsting och kommuner får man, såsom utskottet också förutsätter, förmoda att de deltar i pågående strävanden att åstadkomma en utjämning av de olika sociala förmåner som finns inom arbetslivet. Herr talman! Jag har för min del ingen anledning att gå in på någon detaljbelysning av olikheterna i fråga om förmåner mellan arbetare och tjänstemän. Talare före mig har gjort detta, och jag antar att dessa detaljer kommer att ytterligare beröras. För min del nöjer jag mig med att göra detta korta principuttalande.

Herr talman! Det talas mycket om jämlikhet i våra dagar med betoning på ordet talas. Alla anser sig sträva mot samma mål — speciellt gäller detta före ett val — och alla partier anser sig driva jämlikhetspolitik så långt det nu över huvud taget är möjligt. Men jag vill påstå att det mesta bara är prat. Det är en läpparnas bekännelse. Det är ingen bland oppositionen som vill ta initiativ och handla för att få fram den jämlikhet man så yvigt talar om. Det är ofta något som man tvingats till av den socialdemokratiska politiken. Det är människorna som ställer krav på en utjämning i samhället, på en rättvisare fördelning av våra resurser. I den motion vi nu behandlar upptas frågan om jämlikhet vad gäller sociala förmåner för arbetare och tjäns temän. I motionen framlägges ett principkrav på att de sociala förmånerna skall vara lika för båda grupperna. Eventuella skillnader skall ligga i lönesättningen som sådan. Med vissa krystade formuleringar instämmer utskottet i motionens syfte och vill ge det anförda till Kungl. Maj:ts kännedom. Det kan vara gott och väl i och för sig. Men när man hör att det utlåtande som avgivits passar herr Nilsson i Agnäs som handsken till handen, blir man litet fundersam. Jag förutsätter emellertid att utskottets ställningstagande endast är en detalj och att vi beträffande huvuddragen är överens. Jag vill här uttrycka min glädje över det ståndpunktstagande som statsminister Palme gjorde vid Statsanställdas förbunds kongress i förra veckan. Herr Palme sade då beträffande statstjänarna: »Frågan om en ny anställningsform bör kunna klaras på något eller några år i stället för de 30 år som det rått diskussion om.> Det är sådana klara besked som den svenske jobbaren ute på verkstadsgolvet fordrar och förstår. Han vill inte ha det >rundsnack> som han annars många gånger hör. Vi hoppas emellertid att det med hjälp av den arbetsgrupp som handlägger denna fråga skall gå att skapa en ny anställningsform för både statsoch kommunalanställda som blir lika för alla. Jag tror att det finns goda möjligheter att klara detta. Det är också nödvändigt att ge de anställda i de statliga bolagen samma ställning. Jag skulle här vilja ta upp ett önskemål som även herr Nilsson i Agnäs var inne på. Kanske är det typiskt för hans ställningstagande, att han vill döpa arbetare och tjänstemän till tjänare. Det är väl den gamla ideologin, att det skall finnas tjänare, som tjänar sina herrar, vilket är typiskt för moderata samlingspartiet. Jag skulle i stället vilja föreslå att den arbetsgrupp som behandlar dessa frågor tar upp detta problem och ger alla samma beteckning — varför inte löntagare? Arbetare och tjänstemän är inte längre adekvata beteckningar på arbetsmarknaden, beroende på att gränserna har suddats ut. Man kan gå ut i vilken modern industri man vill, och man får mycket svårt att avgöra vem som är arbetare och vem som är tjänsteman. Jag skulle också förmoda för att hårdra det hela — att även en tjänsteman arbetar. Det är nödvändigt, som jag ser det, att stat och kommun går före och visar vägen i detta avseende. Till utlåtandet har fogats en reservation, naturligtvis från moderata samlingspartiet. I den möter man mellan raderna, som många andra gånger, tanken ati »detta med jämlikhet är mycket bra, bara det inte drabbar mig och bara jag inte behöver betala någonting för det». Herr Nilsson i Agnäs har givit klart uttryck åt den uppfattningen i sin deklaration härifrån talarstolen. Man vill inte öppet ta ställning för jämlikheten; man talar litet allmänt om att det är nyttigt och bra med jämlikhet, men man anser att allt bör bli vid det gamla. Herr Sörenson har påvisat hur lång tid det verkligen krävs att klara ut dessa frågor, om man försöker driva dem enbart från den fackliga sidan. Naturligtvis förhåller det sig så, att även om riksdagen fattar principbeslut måste de fackliga organisationerna gå in i följdförhandlingar. Det resonemang som herr Nilsson i Agnäs har fört här är typiskt för den gamla högern men kanske ännu mer för det konturlösa moderata samlingspartiet. Man vill bibehålla de gamla, subjektiva värderingarna och de hävdvunna förhållandena. Om de s.k. arbetarna skall få samma sociala förmåner som andra kostar det pengar, och det är risk för att man får avstå från någonting för att det skall gå att genomföra. Troligen finns det också andra värderingar och motiveringar bakom moderata samlingspartiets ställningstagande. Enligt min uppfattning är det på tiden att arbetarna ges samma människovärde som andra. Det går inte längre att bara prata om det, utan det måste också handlas någon gång. För den som längre fram vill studera jämlikhetsfrågorna måste riksdagsprotokollen vara en guldgruva att ösa ur — inte minst det riksdagsprotokoll som fördes under torsdagen i förra veckan, då vi behandlade skattepaketet. När sociaidemokraterna lägger fram ett nytt skatteförslag med starka jämlikhetsaspekter arbetar oppositionspartierna för jämlikheten genom att protestera 16 timmar i ett sträck mot det. Det är vad de kallar jämlikhet. Moderata samlingspartiet säger öppet och klart att det inte vill vara med om en sådan reform, och det kan man i och för sig respektera. Folkpartiets ställning är i praktiken nästan lika klar — kanske ännu klarare, om man tar hänsyn till den starkt adrenalinpåverkade Cecilia Nettelbrandts salvelsefulla utläggningar om regeringens oförskämda sänkning av skatteskalorna för låginkomsttagarna, vilken skulle drabba dem som ligger i högre inkomstlägen. Centerpartiets ställningstagande är kanske mera dunkelt. Man säger sig stödja utjämningsförslaget, men även från centerpartiet föreligger förslag om sänkningar av marginalskatterna. Hur utjämningen då skall gå till när det gäller skatterna har jag mycket svårt att förstå. Centerpartiet har kanske inte heller så öppet tagit ställning just i denna fråga. Jag är glad över att den socialdemokratiska regeringen genom vår statsminister har tagit klar ställning till det motionsförslag som nu behandlas. ändå måste detta, om det genomförs, betraktas som endast ett, om än mycket viktigt steg till ökad jämlikhet i arbetslivet. På en rad områden måste jämlikheten ökas. Det skall inte bli, som herr Nilsson i Agnäs trodde, en fullständig nivellering, men skillnaderna är onekligen för stora i dag; det gäller speciellt lönerna. Det kan inte vara rimligt att en löntagare skall vara värd 40—50 gånger mer än en annan — sådana fall före-, kommer nämligen. Tyvärr kan man i dagarna läsa i tidningarna om grupper som inte alls är intresserade av att det skall bli någon som helst jämlikhet; för dem gäller det att hålla avståndet och kanske t.o.m. öka det. Sådana grupper tänker bara på sig själva. I det sammanhanget bör vi lägga märke till att det ofta rör sig om grupper som avlönas med statsmedel, alltså med skattemedel. Låginkomsttagaren får alltså vara med och betala lönerna för dessa grupper. Det är tydligen bra med jämlikhet bara den inte drabbar en själv. Vi måste få andra värderingar av de olika yrkena än vi nu har och av den prestation som arbetare och tjänstemän utför. Det är på tiden att vi kommer bort från de gamla subjektiva värderingarna att ett yrke skulle vara finare än ett annat. Vi är alla lika viktiga i det integrerade samhälle som vi lever i. Vårt lands bruttonationalprodukt ökar varje år med 3—4 procent. Det innebär en fördubbling av standarden på 20 år. De bättre ställda måste under en övergångstid avstå från en del av den ökning som de hade tänkt sig och som de vanligtvis får, om det skall kunna bli någon utjämning för de sämst ställda. Vi borde kunna finna former härför genom att ta av bruttonationalproduktens ökning. Första steget måste bli en utjämning av de sociala förmånerna på det sätt som vi har föreslagit i motionerna. Därefter måste låginkomsttagarnas löner lyftas till en rimlig nivå — låginkomstutredningen har visat vilka oerhörda klyftor som finns. Stat och kommuner måste gå före och visa vägen. Det privata näringslivet har många anledningar att följa efter. Inom vissa yrken går det i dag inte att rekrytera folk — ingen vill ha arbetet därför att det blivit nedvärderat, nedklassat lönemässigt. En löneoch personalpolitik som får ett sådant resultat visar dåligt förut Utskottet har uttalat sig positivt om motionernas syfte och regeringen har gjort ett klart ställningstagande i denna fråga. Jag skall därför inte i dag framställa något yrkande, men jag hoppas att vi tillsammans skall kunna förverkliga motionernas syfte.

Herr talman! Mycket som vi fått höra i denna debatt har varit överraskande. Jag märkte hos herr Nilsson i Kalmar misstro mot oss som står i opposition till regeringen; han tror att när vi talar om jämlikhet gör vi det bara med läpparna och inte med våra hjärtan. Orsakssammanhanget i fråga om jämlikheten beskriver han så här: Det är regeringen som är källan, och under valåren följer de andra partierna snällt med, men de menar det egentligen inte. Ja, det är faktiskt onödigt att protestera mot ett sådant påstående. Samtidigt uttryckte herr Nilsson i Kalmar sin glädje över vad statsministern och regeringen hittills har gjort och över deras uttalanden på senaste tiden i jämlikhetsfrågan samt sitt förtroende för både arbetare och tjänstemän. Då tycker jag att man borde våga lita på att det som är på gång är nog. Jag upplever ordet »tjänare» som en hedersbenämning. »Störst är den som tjänar.» Jag har sett en slogan från KF under de senaste åren: »Ej tjäna på andra men tjäna varandra.> De som tjänar varandra är väl tjänare. Om alla är lika och alla är varandras och det allmänna bästas tjänare, kan det väl inte ligga något förnedrande i ordet »tjänare». Å andra sidan förstår jag att det är omöjligt att föra in det ordet som benämning — det var väl närmast ett skämtsamt förslag. Jag tycker ändå att ordet »löntagare», som herr Nilsson i Kalmar föreslog, har något krasst över sig, och det gör mig tveksam till det ordet. Herr Nilsson sade vidare att man väl får förmoda att även tjänstemännen arbetar. Jag trodde att vi alla var överens om att de gör det. Inom mitt parti har vi öppet tagit ställning för jämlikheten. Det framgår av vårt partiprogram. Vi har också jämlikhetstanken i våra hjärtan, och det har vi alltid haft. Att det kan ha funnits undantag kan jag gå med på, men det gäller säkerligen alla partier. Herr Nilsson i Kalmar tror att vi egentligen vill att det skall bli vid det gamla. Han sade å ena sidan att vi i »högern» är oss lika och å andra sidan att vi blivit konturlösa — vi hade alltså förändrats. Herr Nilsson får verkligen bestämma sig för vad han skall säga om OSS. När herr Nilsson talar om människovärde i detta sammanhang, så har han naturligtvis rätt: vi vill människovärde. Men man går väl ändå för långt om man påstår att arbetaren i Sverige i dag efter 40 år med socialdemokratisk regering skulle sakna människovärde.

Herr talman! Jag förstår mycket väl att herr Nilsson i Agnäs vill ha kvar ordet »tjänare»; det passar säkerligen honom och hans parti. Ordet tjänare går tillbaka till latinet och har samband med ordet »slav». Finns det slavar och tjänare, så måste det också finnas herrar, och det är väl deras intressen herr Nilsson i Agnäs vill slå vakt om. Herr Nilsson i Agnäs är vidare bekymrad över att jag uttrycker misstro mot moderata samlingspartiet och oppositionen över huvud taget. Jag vill än en gång påpeka att ni under förra veckan protesterade i 16 timmar mot den jämlikhetsreform som då hade föreslagits. Herr Nilsson i Agnäs säger att det är onödigt för honom att lägga in en protest. Det vill jag livligt understryka; ni kommer att bli misstrodda i alla fall.
Herr talman! Jag tror inte på herr Nilssons i Kalmar historieskrivning då det gäller ordet »tjänare» — att det skulle ha något samband med ordet »slav». Det finns i grekiskan åtminstone två ord för »tjänare». Det ena är »diakonos» och det andra »doulos»; det senare ordet betyder väl närmast »slav». Men ordet »tjänare» i svenskt språkbruk har kommit via kyrkan, d.v.s. från ordet »diakon» — tjänare i kyrkans tjänst. Det låg ursprungligen ingenting förnedrande i detta ord. Herr Nilsson i Kalmar påstår vidare att jag slår vakt om herrarna. Om man ser sig omkring i detta land i dag har man väldigt svårt att upptäcka några herrar — annat än möjligen i regeringspartiet.
Herr talman! Politik är att förverkliga och skapa resultat. Vad vi vill ha är ett bättre samhälle. Vi talar i allmänna ordalag om jämlikhet. Med vår motion vill vi förverkliga jämlikheten på en speciell punkt. Vi vill ha en social jämlikhet. Vi är inte nöjda med ett allmänt tal om jämlikhet. Därför väckte vi ijanuari denna motion. Därefter har det hänt en hel del. Mycket av det som utskottet åberopar som argument mot denna motion är sådant som kommit till på grund av motionen. Man åberopar de nya statliga direktiven och man åberopar att banarbetarna inom SJ har fått tjänstemannaställning. Man åberopar vidare Kooperativa förbundet som just på grund av denna motion har börjat räkna över vad det skulle kosta företaget att helt jämställa sina arbetare och tjänstemän i socialt hänseende. Kooperativa förbundet är på väg att jämställa arbetare och tjänstemän i sina fabriker, i sina träindustrier och pappersbruk, medan de statliga bolagen, t.ex. ASSI, ännu inte kommit halvvägs, såsom Kooperativa förbundet. Samtidigt konkurrerar man med Kooperativa förbundet på den internationella marknaden. Här finns utrymme för en hårdare politik inom den statliga bolagsgruppen i avsikt att jämställa arbetare och tjänstemän på det sätt som vi föreslår i motionen och som KF redan delvis — och inom kort antagligen helt — gjort. Vi önskar naturligtvis att jordbrukskooperationen med sina industrier inom samma bransch och sitt intresse för en lägre pensionsålder — det känner vi till från den politiska verksamheten — också ser till att resultatet kommer arbetarna till godo i de företag, som jordbrukskooperationen äger, på samma sätt som skett inom konsumentkooperationen och dess med jordbrukskooperationen konkurrerande företag. Det bör alltså finnas möjligheter för staten att åstadkomma jämställdhet i de företag där staten är ägaren och regeringen har ansvaret. Detta är vad vi har sagt i vår första punkt, som tyvärr 'avstyrks av allmänna beredningsutskottet. Vi får trösta oss med allmänna instämmanden i våra principer. När det gäller konkreta åtgärder viker allmänna beredningsutskottet tyvärr undan. Vi var något förvånade över att allmänna beredningsutskottet fick hand om vår motion; den borde väl snarare ha hamnat hos något av lagutskotten. Med den skrivning som allmänna beredningsutskottet gjort kan vi förstå att man i nyhetsutsändningen kl. 19.30 i fredags omtalade att motionen hade avvisats av allmänna beredningsutskottet. Om allmänna beredningsutskottets utlåtande skall uppfattas på det sättet, är jag inte beredd att tillstyrka det. Men jag hoppas att det är ett missförstånd. Jag beklagar att skrivningen blivit mycket otydlig. Jag är beredd att tillstyrka allmänna beredningsutskottets förslag bara under en förutsättning, nämligen att vi får en deklaration från regeringen som visar att regeringen tar des sa synpunkter — både i principiellt avseende och mera konkret — allvarligare än allmänna beredningsutskottet gjort, så att reformer på detta område kan genomföras:snabbt. Genom förvrängningar har man på olika punkter försökt skapa en motsättning mellan LO:s yttrande och vad vi i januari skrev i vår motion. Det föreligger ingen sådan motsättning; motionen lades tvärtom fram i samförstånd. Vi har inte hemställt om en parlamentärisk utredning — vi har hemställt att regeringen skall tillsätta en utredning som förbereder de lagstiftningsåtgärder som kommer att behöväs för att i socialt hänseende jämställa arbetare och tjänstemän. Lagstiftning kommer såvitt jag kan bedöma det att behövas under två förutsättningar. Det behövs — såsom LO säger i sin skrivelse till allmänna beredningsutskottet — om de förbere delser till förhandlingar som inletts mellan LO och SAF inte leder till resultat; då vill LO återkomma med lagstiftningskravet. Men även, skulle jag vilja tillägga, om LO—SAF-arbetet leder till förhandlingar som i sin tur leder till resultat, behövs en lagstiftning. Det kommer nämligen att finnas en hel del fickor kvar efter överenskommelsen. Resultaten av förhandlingarna behöver breddas och. fastläggas för hela området, och då tror jag att lagstiftning måste tillgripas. Lagstiftning kontra förhandlingar har de:som inte velat tillstyrka några åtgärder på detta område spelat en hel del på. Men det är inte egendomligt att vi för fram ett förslag om lagstiftning, trots att vi när vi väckte motionen visste att förberedelser till förhandlingar skulle påbörjas. På partikongressen .1967 framhöll LO:s ordförande att man skulle behöva komplettera det dittillsvarande förhandlingsarbetet också med lagstiftningsverksamhet, och detta just för att i socialt hänseende jämställa arbetare och tjänstemän. Det ligger alltså helt i linje med den principiella deklaration om hur man skall gå till väga som LO gjort för flera år sedan. Den som försöker göra gällande att det föreligger en motsättning mellan motionen och LO:s yttrande på denna punkt trampar i galen tunna. Detta betyder inte att en offentlig utredning skall arbeta samtidigt som förhandlingarna pågår — jag vill upprepa detta ännu en gång. Men inom regeringen kan man göra de förberedelser som behövs genom att se över frågan, följa förhandlingarna och därutöver följa utvecklingen på det internationella planet; vi i Sverige håller på att bli akterseglade i socialt avseende vid en jämförelse med t.ex. Frankrike. De statliga bolagen i Frankrike har genom förhandlingar, som blev klara i mars i år, infört ett system liknande det vi vill ha. Arbetarna får steg för steg månadslön, och i mars 1973 skall överenskommelsen vara helt genomförd — då är alla utom dem man betecknar som nybörjare överförda till den grupp som får månadslön. Detta gäller de statliga bolagen i Frankrike, men samtidigt pågår en annan utveckling. Enligt en regeringsdeklaration pågår liknande förhandlingar på den allmänna arbetsmarknaden; där har enligt vad man kan bedöma både arbetsgivare och löntagare instämt med regeringens deklaration. Man räknar med att förhandlingar skall leda till jämställdhet i socialt hänseende och att månadsanställning för arbetare i Frankrike i princip genomförs 1975 eller något av åren närmast intill. Sverige har inte kommit lika långt. Vi har diskuterat de här sakerna, men vi vill också åstadkomma resultat. Politik är att skapa resultat, och det är därför vi har lagt fram vår motion. Det gäller inte bara en allmän princip — i så fall kunde vi vara helt nöjda med allmänna beredningsutskottets utlåtande — utan vi vill ha konkreta åtgärder som leder till resultat. Därför har vi varit angelägna om att konkretisera våra önskemål. Vi har först och främst sagt att regeringen, som äger de statliga företagen — aktiebolagen och affärsverken — bör säga till företagsledningarna att de anställda skall behandlas lika i socialt hänseende. Vidare vill vi att regeringen genom ekonomiska och lagstiftningsmässiga påtryckningar på dem som är beroende av statsanslag som riksdagen beviljar, kommuner och landsting, skall se till att samma önskemål blir förverkligade också på andra håll. Allmänna beredningsutskottet uttalar i sin skrivning att det kommer att bli ett organiserat förhandlingssamarbete mellan staten och kommunförbunden. Detta är gott och väl, men vilka praktiska resultat det organisatoriska samarbetet kan leda till kan inte ens allmänna beredningsutskottet uttala sig om ännu. Därför gäller vår motion, med det konkreta kravet på resultat, också på denna punkt. Jag åberopar ännu en gång vad som framfördes från LO-håll på socialdemokratiska partikongressen 1967: går det inte att komma fram på den ena vägen, så får man gå den andra vägen. Det är inte ett riktigt samhälle som behandlar sina medborgare så socialt olika som det svenska samhället gör — det är kontentan av vad LO deklarerade. Det måste vi fortfarande instämma i, eftersom det tyvärr ännu inte har blivit något resultat. Genom motionen har vi emellertid fått fart på utvecklingen inom en del områden. Detta var också syftet med motionen. Vi är inte färdiga ännu, men vi har kommit ett stycke på väg. Jag hoppas att de statliga bolagen visar framfötterna och liksom i Frankrike går före i utvecklingen när det gäller att jämställa arbetare och tjänstemän. Kooperativa förbundet har visat att det är möjligt, och om jag tyder stämningar och uttalanden rätt kommer jordbrukskooperationen också att hinna före de statliga företagen. Jag vill emel lertid att denna utveckling skall äga rum också på andra områden än där jordbrukskooperativa och konsumentkooperativa företag konkurrerar med statliga företag. Jag tänker exempelvis på järnbruken — det finns ingen anledning att Norrbottens järnverk skall behandla sina arbetare och tjänstemän så olika som för närvarande sker. Allmänna beredningsutskottet säger i sitt utlåtande att det beror på att man följer vad som sker på arbetsmarknaden i övrigt. Det är jag väl medveten om, eftersom jag har följt utvecklingen på den marknaden i över 20 år, men vi är inte nöjda med att man bara följer det som sker på andra håll. Har inte riksdagen gjort en deklaration om att statliga företag skall bryta med den arbetsgivarpolitiken? Då bör man väl visa någon självständighet, och det här är en lämplig sak att börja med. Att man har följt någon annan är inte något motiv, eftersom det är just detta vi vill ha bort. Det är glädjande att några statsanställda har flyttats över staketet och från att ha varit arbetare har blivit tjänstemän med de sociala förmåner i fråga om pensionsålder, ledighet, semester och trygghet i olika avseenden som följer med det, men det räcker inte att 8 000 har flyttats över och att kanske ytterligare 4 000 kommer att flyttas över. De två miljoner yrkesverksamma som finns på den svenska arbetsmarknaden bör också få liknande förmåner. Vi är naturligtvis intresserade av föregångsmän och föregångsföretag, men vi vill inte att 20 procent av befolkningen skall lyftas upp av 80 procent av befolkningen och kalla det för ett föredöme. Det må vara att de statliga, kommunala och kooperativa företagen är föregångare för en kort tid, men därefter vill vi att det skall ske en fortsättning för de övriga 80 procenten, och det är därför vi har tagit upp punkt 3, där vi begär lagstiftning. Det är alltså fråga om både lagstift ning och förhandlingar, kanske med förhandlingar först. Underhandlingar pågår, förhandlingar kommer, och lagstiftning kommer att behövas antingen förhandlingarna lyckas eller inte. Lyckas de icke, måste man genomföra förändringarna med lagstiftning. Lyckas de, måste man bredda området med hjälp av lagstiftning — så ser jag på dessa saker. Huruvida vi skall tillstyrka eller avstyrka allmänna beredningsutskottets utlåtande är en fråga som vi kan komma tillbaka till när vi om en stund har fått höra vilka synpunkter regeringen har på frågan.

Herr talman! Jag instämmer helt i vad som tidigare har sagts av flera talare som har yttrat sig i anledning av de två motioner som har väckts i första och i andra kammaren. Det gör att jag kan fatta mig synnerligen kort, eftersom det är onödigt att i stort sett upprepa vad som förut har sagts. Det är klart att man kunde ha önskat att allmänna beredningsutskottet ännu kraftigare hade poängterat vikten av att det snart sker förändringar på det område i samhället som vi nu resonerar om, men trots det måste jag ändå tillstå att utskottet har presterat ett hyggligt utlåtande. Det finns väl ingen som inte inser den påtagliga nödvändigheten av att det på detta område inom arbetslivet ganska snart sker en utjämning av arbetstagarnas sociala anställningsförmåner. Hur man än på många håll försöker gömma sig bakom den fria förhandlingsrätten, kan man inte i det oändliga nöja sig med allmänna resonemang om att frågan kommer att lösas förhandlingsvägen — vi har inte alltid haft så goda erfarenheter på den punkten. Nu tränger också en allt starkare opinion i arbetslivet på för att få till stånd konkreta åtgärder som kan undanröja olikheterna i de sociala anställningsförmånerna. Det är ingen tillfällighet att oron på arbetsplatserna i stor utsträckning kon centreras kring problemet om trygghet i anställningen. Jag tycker för övrigt att det är klokt att inte polemisera mot LO:s ställningstagande, eftersom LO — åtminstone såsom jag har tolkat yttrandet — klart har sagt ifrån att man ämnar komma tillbaka så småningom och begära lagstiftning på detta område. LO vill alltså först pröva huruvida det går att först nå resultat förhandlingsvägen, och det får man som sagt så småningom se. Jag är nog trots allt inte särskilt optimistisk beträffande möjligheterna att förhandlingarna snabbt leder till tillräckliga och nödvändiga resultat. Erfarenheterna i andra sammanhang beträffande liknande frågor bestyrker denna pessimism. Kan man komma till resultat är det givetvis bra, men då får det faktiskt också bli bra uppgörelser, om de skall kunna godkännas. I dag är det väl ingen som vill påstå, att vi avtalsvägen skulle ha kunnat lösa frågor av den art som tidigare har diskuterats, exempelvis semesterfrågan, arbetstidsfrågorna, pensionsfrågan, frågorna om den allmänna pensionsförsäkringen och om arbetarskyddet. Man skulle här kunna räkna upp ett flertal andra områden, beträffande vilka man inte lyckats nå resultat förhandlingsvägen utan varit tvungen att gå till riksdagen och begära hjälp för att lösa frågorna lagstiftningsvägen. Man har helt enkelt varit tvingad till att gå den vägen. Jag tycker för min del att det också är den riktiga vägen, därför att det finns alltför många glapp när det gäller förhandlingar om just sådana här saker. Jag tror att Landsorganisationen och arbetsmarknadens parter över huvud taget kommer att få fullt upp att göra med att klara de lönepolitiska förhandlingarna i framtiden. De sociala frågorna bör därför behandlas lagstiftningsvägen och alltså klaras genom beslut här i riksdagen. Att också LO har den uppfattningen kan man läsa ut av LO:s yttrande. Jag vill erinra om vad vi sade vid ett tidigare tillfälle, nämligen i en motion år 1965, som ledde till att riksdagen beslöt hemställa om tillsättande av låginkomstutredningen. Vi sade då, att vi ansåg, att just låginkomsttagarnas ställning i samhället var en fara för demokratin. Jag tror att man även i detta sammanhang kan säga, att om vi inte göra någonting på detta område, kan det även härvidlag bli fråga om en fara för demokratin. Herr Nilsson i Agnäs har varit flitigt 1 elden, när han har haft att försvara den reservation, som är fogad till utskottsutlåtandet. Jag kan förstå att han behövt göra det när det är så många, som här har opponerat sig mot vad han har sagt och vad man har skrivit i reservationen. Egentligen har man inte skrivit något märkvärdigt alls i reservationen. Jag tycker uppriktigt sagt att denna reservation utgör ett ganska lösligt aktstycke. Man har i stort sett skrivit av vad utskottet självt har skrivit. Vidare har upprepats siffror och annat som utskottet har angivit, och så har man däremellan smugit in en och annan liten reservation, där man säger sig slå vakt om friheten och den fria förhandlingsrätten. Slutligen har man kommit fram till att det lämpligaste man kan göra är att begrava hela frågan genom att avslå motionerna. Herr Nilsson i Agnäs påstår, att motionerna skulle innebära ett misstänkliggörande av den fackliga rörelsen, som han uttryckte sig i sitt första anförande. Jag tror att han har fel på den punkten. Jag tror att det snarare förhåller sig tvärtemot vad han säger. Herr Hagnell har tidigare i sitt anförande klarat ut detta när han framhållit att det har varit ett samspel mellan den fackliga rörelsen och oss som har motionerat. Det måste väl ändå framstå ganska klart för herr Nilsson i Agnäs att så är förhållandet. Vi sex ledamöter som har undertecknat dessa motioner är nämligen fackligt engage rade sedan många år och är det fortfarande och kan således inte ha någon anledning att hysa misstro mot den fackliga rörelsen. På den punkten tror jag herr Nilsson i Agnäs får ändra uppfattning. Jag tror för övrigt inte att herr Nilsson i Agnäs har de rätta kvalifikationerna för att här uppträda som försvarsadvokat åt fackföreningsrörelsen. Den klarar sig nog ganska bra utan företrädare för det moderata samlingspartiet. Det måste nu vara på tiden, har vi ansett, att genomföra en lagstiftning på detta område. Det går inte att hur länge som helst prata om jämlikhet utan nu måste man göra något. Liksom mina medmotionärer här har sagt innebär detta bara ett steg i riktning mot att söka förverkliga jämlikhet i anställningsförhållandena.

Herr talman! Det var överraskande att herr Franzén i Motala fann en sådan likhet mellan reservationen och utskottsutlåtandet, att vi egentligen bara plankat av utlåtandet och skrivit samma sak, men det uttalandet tar jag inte så allvarligt. Dessutom vill jag påpeka att förutom mitt ringa namn, om jag nu enligt herr Franzén inte har kvalifikationer, finns ytterligare två namn från moderata samlingspartiet. Dessa personer är fackligt engagerade och kan på sätt och vis sägas vara experter på detta område. Även om det som framförs i motionerna inte är helt okänt tycker jag att det är väsentligt att, såsom vi reservanter gjort, understryka förtroendet för arbetsmarknadens parter och deras möjligheter att klara sig utan statsingripande i detta sammanhang. Herr Franzén sade att man inte kan gömma sig bakom förhandlingar i oändlighet och vänta på utjämning. Det ta är dock enligt min mening en oerhört negativ beskrivning av vad som skett. Vid närmare eftertanke kan han nog inte hålla fast vid den ståndpunkten. Vidare sade herr Franzén att fackförbunden nog klarar sig utan moderata samlingspartiet. Jag vill då påpeka att fackföreningarna egentligen skall arbeta utan partiernas inblandning. Fackföreningarna är opolitiska organisationer, inte sant? Inom fackförbunden, det gäller även LO, finns emellertid mycket högerfolk, och snart får vi höra en talare från det hållet ta upp vissa sakfrågor. Man blir som sagt ledsen när man hör den ena socialdemokratiska talaren efter den andra stiga upp i en så allvarlig församling som Sveriges riksdag och säga, att vi bara pratar och pratar utan att vilja någonting. Det skulle alltså bara vara regeringspartiet som verkligen vill någonting. Regeringspartiet består emellertid av folk från fackförbunden och ledamöter här i kammaren, och man frågar sig då varför det inte skett mer på detta område, om det nu skett så oändligt litet som man försöker göra gällande. Resonemangen här i kammaren rimmar enligt min mening mycket dåligt med vad som yttras i andra sammanhang.
Herr talman! Det är tillfredsställande att höra att herr Nilsson i Agnäs hyser tillförsikt och förtroende när det gäller den fackliga rörelsen, och det gör vi också. Som jag förut sagt har vi i samarbete med den fackliga rörelsens företrädare skrivit de här motionerna för att vi skall kunna komma närmare frågans lösning. Det kan inte sägas föreligga någon brist på förtroende mellan motionärerna och den fackliga rörelsen. Herr Nilsson har nog fått den saken något om bakfoten. Fackföreningarna skall enligt herr Nilsson i Agnäs arbeta helt skilda från de politiska partierna, och politikerna skall inte lägga sig i det fackliga arbetet, var och en skall arbeta på sin kant och med sina egna problem. Men nu är det inte så enkelt att göra detta. Flera gånger tidigare har jag försökt att förklara saken och skall försöka än en gång. Alldeles nyss framhöll jag att det vid olika tillfällen visat sig, att man inte har kunnat lösa de stora sociala problemen genom förhandlingar. Får jag bara erinra herr Nilsson i Agnäs om vad som hände under ATP-striden. Man hade under årtionden försökt lösa denna för de anställda så viktiga fråga men det uttalades hela tiden ett klart och entydigt nej, ända tills LO, och även TCO, vände sig till riksdag och regering med begäran att frågan skulle bli föremål för lagstiftning. Så har det alltid varit när det gällt de stora sociala frågorna och så kommer det att vara, det kan herr Nilsson i Agnäs vara alldeles övertygad om. Jag upprepar vad jag sade tidigare, nämligen att fackföreningsrörelsen och arbetsmarknadens parter över huvud taget kommer att ha fullt upp med att klara de lönepolitiska frågorna i fortsättningen. Fackföreningsrörelsen kommer också att vända sig till det socialdemokratiska partiet och begära dess hjälp när den genom egen kraft inte kan uppnå resultat. Risken är, om det skulle bli resultat, att det drabbar så olika. En lagstiftning täcker däremot hela det arbetsmarknadspolitiska fältet, och det tycker vi är en favör som vi bör ta vara på.

Herr talman! Herr Franzén i Motala kom bl.a. in på semesteroch andra frågor och sade att de har lösts tack vare att man gått vägen över regering och riksdag. Detta är fullt riktigt. Men egentligen är det inte den saken vi diskuterar nu. Vi har från vårt håll redovisat att någonting är på gång, som vi bedömer vara positivt och riktigt och ledande till ett resultat. Vi har talat om ett läge där stora frågor redan har blivit lösta i princip och där vi tror att just det förtroende som herr Franzén i Motala uttalade för fackföreningsrörelsen kan göra att problemen löses definitivt. Jag noterade också i sammanhanget vad herr Hagnell sade, nämligen att vi förmodligen skulle kunna lösa problemen, men att man om detta inte lyckades skulle komma tillbaka. Herr Hagnell sade också att det redan har skett mycket bara genom att motionerna blivit skrivna. Om det är sant att det är motionernas förtjänst att dessa frågor tagits upp på allvar, så vill jag gratulera motionärerna. Jag tycker att de skall vara mycket nöjda med att frågorna nu kommit upp och behandlats så som skett här i dag.
Herr talman! Ja, det stämmer exakt, herr Nilsson i Agnäs, motionärerna är i stort sett nöjda med behandlingen av motionerna. Visserligen sade jag tidigare att jag gärna skulle ha sett att motionerna behandlas ännu mera positivt, men vi är ändå nöjda. Men bara detta att något är på gång och att LO och Arbetsgivareföreningen har tillsatt en arbetsgrupp som skall syssla med de sociala utjämningsfrågorna är väl ingenting som hindrar riksdagen från att göra ett uttalande om att vi skall gå vidare på den vägen. Blir det inte några resultat, så kan man ju under tiden förbereda en eventuell lagstiftning. Jag tycker inte det ligger något förnedrande i att lagstifta även om sociala jämlikhetsfrågor i arbetslivet. Enligt mitt förmenande är det t.o.m. det enda sättet att lösa den del av problematiken som gäller tryggheten i anställningen.

Herr talman! Likställighet i fråga om sociala förmåner borde vara något självklart, men det är det inte. Det finns stora skillnader mellan olika yrkesgrupper, mellan dem som vi kallar arbetare och dem vi kallar tjänstemän: Likaså finns det sociala skillnader mellan högoch lågavlönade. Ja, det finns till och med i många av de sociala trygghetsåtgärder statsmakterna under senare år har beslutat stora orättvisor. De människor som har det bra ställt har fått de största förmånerna, och de sämst ställda har fått mindre. De som tjänat mest under sin aktiva tid får de största pensionerna, medan de som tjänat mindre får lägre pensioner. Från vårt håll har vi försökt att rätta till en del sådana orättvisor, men detta har inte fått stöd av majoriteten i riksdagen. Jag tar här bara några få exempel. Varje påpekande om de kortoch deltidsanställdas situation i ATP-systemet viftar man på regeringssidan bort och säger att vi kan inte ha någon absolut överensstämmelse mellan avgifter och utfallande pensioner. Men samtidigt har man från socialdemokratiska partiet varit mycket noga med att det skall föreligga överensstämmelse högre upp i inkomstlägena; man skall sluta med att ta ut avgifter när vederbörande har en inkomst överstigande sju och en halv gånger basbeloppet. Då är det noga med att det föreligger överensstämmelse mellan avgifter och förmåner. Jag vill också ta upp förhållandena i ett annat avseende, nämligen när det gäller traktamentsbestämmelsernas utformning i skattelagstiftningen.

Det förhållandet att det inte är så väl beställt med jämlikheten i vårt land har alltmer kommit att stå i centrum för den politiska debatten, och det är bra. Jag vågar. emellertid göra påståendet att den socialdemokratiska förkunnelsen fram till valet 1966 dominerades av en inlärd övertygelse om att de flesta mål redan hade uppnåtts och att endast några mindre justeringar av samhällets insatser återstod att göra. Också efter denna tidpunkt har sådana tankegångar vid enstaka tillfällen framförts från socialdemokrater, men detta är numera dess bättre ganska sällsynt. | I 1966 års valrörelse drev vi på vårt håll rättvisefrågorna på ett kraftfullt sätt och vi fick ett mycket gott gensvar på detta i valet. Valet blev inte särskilt lyckat för socialdemokraterna, men det förde det goda med sig att socialdemokraterna insåg att de måste börja ägna jämlikhetsfrågorna ett nytt intresse. Detta har lett till att vi fått en intensivare jämlikhetsdebatt. I förevarande motioner behandlas ett begränsat men angeläget avsnitt, där det är viktigt att få till stånd en bättre ordning. Anmärkningsvärt nog sade emellertid två av motionärerna — om jag uppfattat saken rätt först herr Sörenson och sedan ännu klarare herr Hagnell — att de inte var på det klara med vad utskottet egentligen anser och syftar till. Det normala i ett sådant läge är väl att begära att en företrädare för utskottet ger en förklaring till en eller annan formulering som man uppfattar som oklar. Herr Hagnell gick emellertid så långt att han för sin del inte var beredd att tillstyrka utskottets utlåtande förrän han hade fått en förklaring beträffande dess egentliga innebörd. Sedan hände det anmärkningsvärda, nämligen att herr Hagnell hemställde att någon från regeringsbänken — icke någon företrädare för allmänna beredningsutskottet. utan en företrädare för regeringen — skall förklara vad allmänna beredningsutskottet menar med sin skrivning till ledning för herr Hagnell och, såsom jag förmodar, Öövriga motionärer vid deras ställningstagande i omröstningen. Det skall bli intressant att se om man på regeringshåll åtar sig uppgiften att innan kammaren tar ställning till ett förslag från ett utskott tolka innebörden av detta utskotts utlåtande.

I det motionspar som behandlas i utskottsutlåtandet återges följande uttalande från den socialdemokratiska partikongressen 1967: >De som har de lägsta lönerna har som regel också den längsta arbetstiden, den sämsta arbetsmiljön, de tyngsta och smutsigaste arbetena och därtill den högsta pensionsåldern. — — — Värderingen av individens arbetsinsatser bör dock visa sig i lönekuvertet och inte i de sociala förmånerna.

Ändå får väl denna sak sägas höra till de mera grundläggande sociala förmånerna, som har en klarare jämlikhetsaspekt än de flesta andra frågor inom socialpolitiken som vi har diskuterat. Det framstår för allt fler som en uppenbar orättvisa att vi inte är beredda att vidtaga en ändring härvidlag. Jag vill uttrycka förhoppningen att de åtgärder för att åstadkomma rättvisa i fråga om sociala förmåner som förordas i utskottsutlåtandet kommer att vidtagas så snart som möjligt. För centerpartiets del är frågan av allra största vikt, något som kommit till uttryck inte minst i det partiprogram som vi antog vid en extra stämma i Göteborg i vintras. Där sägs klart ut att trygghet i anställningen och sociala förmåner bör vara något som är likvärdigt för alla grupper på arbetsmarknaden. I programmet tar vi också upp frågan om arbetsmiljön, hälsoriskerna och arbetarskyddet. Beträffande anställningstryggheten gör vi tillägget, att om det blir nödvändigt att tillgripa lagstiftning för att åstadkomma den eftersträvade likvärdigheten för alla grupper, så får den vägen beträdas.

Herr talman! Jag skulle naturligtvis vara mera tillfredsställd om centerparlisterna nyss hade instämt med mig när jag sade att jag hoppades att den jordbrukskooperativa verksamheten jämställer sina arbetare och tjänstemän på samma sätt som Kooperativa förbundet redan gjort till hälften och senare kommer att genomföra till den andra hälf ten. Vill ni stå upp och instämma i denna förhoppning också, var så god! Jag ser att alla centerpartiets representånter sitter. Det visar ert intresse. Herr Fälldin sade att jag hade bett att regeringen skulle göra ett uttalande om vad allmänna beredningsutskottet avsåg med sitt yttrande. Jag hoppas, herr talman, att det inte i kammaren finns någon mera som befinner sig på samma nivå som herr Fälldin att han inte förstår vad man säger fast man talar tydligt. Jag antar att det var ett avsiktligt, arrangerat missförstånd. Jag har inte begärt det som herr Fälldin påstod. Vad jag begärde var en deklaration som visar regeringens intresse för denna fråga. Detta får ses mot bakgrunden av det uttalande som allmänna beredningsutskottet gjort. och det missförstånd som uppkommit efter debatten i första kammaren: i fredags förra veckan när nyhetsförmedlingen gick ut med uppgiften att motionen blivit avslagen. Då är jag inte beredd att ansluta mig till ett sådant utlåtande som skrivits så att det föranlett tolkningen att den motion jag lagt fram vore avstyrkt. Vad jag ville var att, oberoende av vad allmänna beredningsutskottet har skrivit, regeringen. ger en deklaration som visar dess intresse för denna fråga. Jag: går inte in .på frågan om huruvida allmänna beredningsutskottet skrivit otydligt. eller. inte. Där behöver vi inte nedlägga någon tid. Men jag vill ha fram regeringens intresse för denna frågas fortsatta öde.

Herr talman! Vad jag ville säga gäller i stort sett samma sak som herr Hagnell tog upp beträffande herr Fälldins yttrande. Vi har inte begärt någon uttolkning av hur:regeringen tolkar det förslag till:skrivelse till Kungl. Maj:t som utskottet har presenterat oss. Det är självklart att en regeringsdeklaration, som belyser' hur regeringen uppfattar skrivningen och vilken ställning den kan väntas inta i anledning av den skrivningen, intresserar oss som avlämnat motionen. Varför vi gör det är självklart. Det beror inte som någon här tidigare; förmodat på bristande facklig självtillit. Det beror på att alla som skrivit under motionen har facklig erfarenhet. Vi känner till hur de fackliga framgångsvägarna fungerar. Vi vet att man på vissa områden kan nå resultat branschvis eller i olika regioner, men den breda samlade effekt som vi eftersträvar kan vi sannolikt bara få genom att gå fram via statsmakterna. Det är därför inte ointressant för oss hur statsmakten, i detta fall regeringen, uppfattar den skrivning vi har avsett att lägga fram.
Herr talman! Får jag beträffande herr Hagnells bekymmer för jordbrukskooperationen säga att det inte finns någonting i det som framhållits från vår sida som 'gör något undantag för jordbrukskooperationen. Jag slutade med att säga: Om denna likvärdiga behandling inte kan ske på annat sätt, får det ordnas genom lagstiftning. Vi gör inget undantag för jordbrukskooperationen, och vi gör det inte heller för statsföretag. Beträffande den andra frågan — som väl är betydligt mer intressant — tror jag ändå att det var svårt att uppfatta det hela' på annat sätt än att herr Hagnell inté vär beredd att framställa något yrkande om bifall till allmänna bercdningsutskottets förslag, men jag uppfattade inte, heller att han framställde nägot yrkande om bifall till sin egen motion. Vad herr Hagnell var intresserad av var en deklaration från regeringen, som..måhända skulle kunna bli sådan att han och övriga motionärer kunde rösta för. allmänna beredningsutskottets förslag. Det om något måste ändå vara att begära att regeringen till riksdagens ledning skall tolka vad ett utskottsutlåtande innebär. Jag trodde att den andra ordningen var angelägen, d. v. s. att man i första hand vänder sig till utskottets företrädare och sedan själv försöker ge uttryck åt hur man vill att det heia skall uppfattas, till ledning för regeringen som därefter har att handla med anledning av vad riksdagen har givit till känna.

Herr talman! Jag har uppfattat herr Hagnell så, att han i sin otålighet inte vill nöja sig med att skicka en skrivelse till regeringen, utan genast vill se om regeringen tänker följa skrivelsen. Vi i utskottet förutsätter att regeringen skall göra det, om riksdagen sluter upp omkring vår hemställan. Nyhetsorganen skulle ha varit helt negativa, men det gäller väl bara Expressen. Skall vi upphöja Expressen så väldigt mycket? Den har ju sitt sätt att reagera. För övrigt är det min mening att man har uppfattat utskottets förslag som ett solidaritetsuttalande från riksdagen för en ökad jämlikhet när det gäller de sociala förmånerna och ett förordande av att den frågan aktualiseras i förestående förhandlingar.
Herr talman! Vi är naturligtvis tacksamma för att allmänna beredningsutskottet har accepterat själva principen om jämlikhet som uttryck för en politisk grundsyn. Det gör ju alla partier nu — t.o.m. tjänaren Nilsson i Agnäs gör det — så på den punkten är det ingenting att diskutera. Men vi vill att politik skall skapa konkreta resultat för människorna. Det ligger ingen otålighet i att vända sig mot att riksdagen bara skall avslå de konkreta framställningarna och sedan tillstyrka en princip utan konkreta framställningar. Det är det jag tyckte var litet för snålt. Expressen har jag inte åberopat. Så långt jag vet har TV-nyheterna kl. 19.30 meddelat saken på det sätt som jag har fått det relaterat för mig av dem som har lyssnat. Jag vill inte att ett utskottsutlåtande, som är så vagt utformat att det i nyhetsförmedlingen till allmänheten uppfattas på ett sätt som jag förstår att fru Eriksson i Stockholm inte önskar, skall gå igenom utan vissa diskussioner här i kammaren. Därför är jag intresserad av vad som skall hända efteråt, d.v.s. av vad regeringen tänker göra. Vi har genom tidningar och radio fått veta vad regeringen har sagt på annat håll, men parlamentet är också en plats där regeringen kan göra en deklaration i en sådan här fråga.

Herr talman! Utskottets ordförande sade i början av debatten att utskottet helt står bakom motionärernas målsättning. Jag tycker att det är viktigt att få detta fastslaget, och jag vill personligen också gärna ställa mig bakom den. Såvitt jag förstår råder det inte heller här i kammaren någon strid när det gäller den väsentliga frågan om målsättningen. Ändå har det gjorts en hel del uttalanden här som gör det rätt angeläget att understryka detta. Fru Eriksson i Stockholm slog också fast att det här rör sig om frågor som de avtalsslutande parterna bör ha rätt — tror jag hon sade — att handha. Något regeringsdekret vill man inte ha till de förhandlande. Det är också en viktig princip. Vi har ju här i landet vant oss vid att ha förhandlande parter som har skött sitt värv på ett utomordentligt sätt. Den fria förhandlingsrätten har betraktats som en nära nog helig princip i vårt land. Denna princip står ingalunda i motsättning till att riksdagen kan vara enig i sin uppfattning om att målsättningen bör vara att utjämna de ekonomiska och sociala villkoren. Man vill naturligtvis då också hoppas att inte minst företrädaren för arbetsgivarsidan på den offentliga sektorn tar en viss hänsyn till önskemål och uttalanden av detta slag från riks dagen. Statsrådet Löfberg är ju ny i sitt ämbete, och han kan naturligtvis inte gärna lastas för den restriktivitet i fråga om att tillgodose krav på utjämning på den offentliga sidan som tidigare ministrar på den posten har gjort sig skyldiga till. Flera talare har sagt att talet om jämlikhet inte får vara bara prat — det måste också handlas. Ja, meningarna om vilka vägar som vi därvid skall gå kan vara delade även inom regeringspartiet, som vi hört bl.a. i dag. Men jag tror att det är ett riktigt påpekande att det inte bara får vara prat.

Jag vill inte beskylla regeringspartiets företrädare för att bara prata om jämlikhet. Man kan väl säga att uppvaknandet har kommit en aning sent, och det tycker jag att man borde vara villig att erkänna. Man borde också ta på sig, om inte hela så i varje fall en stor del av ansvaret härför. Ingendera sidan kan ha monopol på den goda viljan i dessa frågor. Jag vill inte påstå att vi från vårt håll har monopol på att företräda den goda viljan bakom de uttalade orden, men jag hoppas att inte heller regeringspartiets företrädare — som det dess värre ofta visar sig i den offentliga debatten — anser sig ha monopol på den goda viljan att genomföra denna jämlikhet, som dock efter alla dessa år inte är genomförd. Det är bara att konstatera detta faktum. Jag vill inte heller säga att det bara är prat från regeringspartiets sida när man talar om den bristande lönelikheten mellan t.ex. de två stora grupperna anställda — män och kvinnor.

Det är åtta år sedan likalönskonventionen antogs av Sveriges riksdag. Men det har uppenbarligen inte känts alltför förpliktande ens på den offentliga arbetsgivarsidan. Men jag vill därav inte dra en så hård slutsats som att det bara skulle vara prat när regeringspartiets företrädare säger att man vill åstadkomma en löneutjämning mellan män och kvinnor. Jag skulle inte heller vilja säga att det bara är prat från regeringens sida när man talar om att man vill ha samma trygghet för olika anställda. Tryggheten är för resten något som åberopas i den aktuella motionen.

Vi har diskuterat denna fråga vid många tillfällen här i kammaren, och den diskuterades långt innan jag kom till detta hus. Vid de tillfällena har man från regeringspartiets företrädare fått höra att det när det gäller de offentligt anställda inte funnes några luckor i fråga om tryggheten; det skulle vara väl sörjt på den punkten. Jag såg jordbruksministern skymta i kammaren nyss. Jag minns ett yttrande av honom under en diskussion, då han sade, att de som exempelvis drabbades av uppsägning ju alltid kunde överklaga. Folkpartiet har sedan 13 år tillbaka framfört krav på utredning av frågan om skydd mot obefogade uppsägningar, men svaret från regeringspartiets sida har varit ett enständigt nej. När vi se nast behandlade den frågan var handläggningen mycket kuriös. Vi hade en debatt här i andra kammaren där den socialdemokratiske utskottsföreträdaren gjorde allt vad han kunde för att tala om att det inte behövdes någon utredning. Men kommunikationen hade uppenbarligen varit en aning bristfällig. Ungefär vid samma tidpunkt stod justitieministern upp i första kammaren och sade, att man nu skulle göra en undersökning hos organisationerna och att, därest det där fanns ett intresse härför, så skulle en utredning tillsättas. En kurir kom hit till andra kammaren och berättade om detta, så att utskottsföreträdaren skulle kunna vara med på de allra nyaste noterna. Men önskan att göra någonting i fråga om denna trygghet på ett tidigt stadium har inte varit alltför utbredd inom regeringspartiet. Jag vill för min del inte alls dra slutsatsen att man varit ointresserad av dessa frågor eller bara pratat. Jag tycker att det vore att gå för hårt fram. De verkliga låginkomstgrupperna vet vi väldigt litet om i dag. Det frågades i denna kammare i förra veckan i anslutning till skattedebatten vart låginkomstutredningen egentligen hade tagit vägen. Jag tycker det är befogat alt i dagens jämlikhetsdebatt ånyo resa den frågan. Var har utredningen sitt material? Varför skall inte riksdagen och svenska folket få del av den ingående genomlysning av låginkomsttagarnas situation som faktiskt är erforderlig för att kunna göra konkreta ställningstaganden? Det har i 1968, 1969 och 1970 års riksdagsberättelser givits skiftande bud om tidpunkten för utredningens slutbetänkande. Jag sade i förra veckan i denna kammare att det enligt den färskaste uppgiften skulle komma i september. Under gårdagen framkom det — möjligen efter den salva som fackförbunden avlevererat — att det skall komma i maj. Jag tycker det är viktigt att få fram detta material, och det hör sannerligen också samman med frågan Någon talare berörde förra veckans skattedebatt. Jag tycker inte att vi i dag skall upprepa den diskussionen, men jag finner det nödvändigt att med ett par meningar beröra frågan. Herr Nilsson i Kalmar sade att vi använde 16 timmar för att protestera mot regeringens förslag till denna stora jämlikhetsreform. Nog var det gott om karikatyrer i den debatten, men så våldsamt får man väl ändå inte karikera verkligheten! Jag har två invändningar att göra mot detta uttalande.

Är det för mycket? Nej, jag tror snarare att denna jättefråga hade förtjänat en ytterligare belysning utöver den som gavs på de timmar som iägnades den. För det andra sade herr Nilsson i Kalmar att vi använde dessa timmar till att protestera mot förslaget. Det tycker jag är att gå för långt. Herr Nilsson i Kalmar måste väl ändå erkän na — i annat fall rekommenderar jag en läsning av exempelvis mittenmotionen och av protokollet — att vi gav vår fulla anslutning till de tre bärande principerna om bl.a. stöd till låginkomsttagare, som vi ju debatterar i dag. Jag sade också i debatten i förra veckan att vi självklart inte kommer att rösta emot förslagen bara därför att socialdemokraterna röstade emot dem när vi framförde dem. Vi har alltså varit överens om detta. Men vi ville gå ett steg längre med omfördelningen. De förslag vi framställde när det gällde första etappen avsåg i mycket hög grad att ge stöd åt grupper med mycket låga inkomster. Det är verkligen att karikera att påstå att vi protesterade mot jäm likhetsreformen när vi i själva verket ville gå så långt i jämlikhet att regeringssidan inte längre ville vara med. Jag tror det var herr Hagnell som sade att utskottet viker undan för de konkreta ställningstagandena. I så fall är det inte bara utskottet som viker undan.

De organisationer som har avgivit officiella yttranden måste väl i alla fall vara fullt trovärdiga såsom representanter för de fackliga intressena. Jag hänvisar exempelvis till TCO, den största tjänstemannaorganisationen, som i sitt yttrande säger att syftena med motionen är oklara. Herr Hagnell sade förut att han tyckte utskottets utlåtande var oklart, men uppenbarligen finner stora organisationer också motionens syftning oklar. Menar man att den fria förhandlingsrätten skall inskränkas? Det framgick av ett av yttrandena att man åsyftade någon sorts varvning mellan lagstiftning och förhandling. Den metoden har på visst håll praktiserats tidigare med — det skall gärna erkännas — viss framgång. Det hindrar emellertid inte att grupperna på arbetsmarknaden har en mycket bestämd principiell inställning till denna fråga och till möjligheterna att utöva förhandlingsrätten. Många har frågat, om tjänstemännen kan ha någonting emot att andra grupper får bättre sociala förmåner. Nej, det tror jag inte alls. Jag har inte hört sådana meningar framföras, och det står också tydligt i yttrandena att man ingalunda motsätter sig detta. Man vill dock samtidigt själv ha möjlighet att gå vidare.

På den punkten kan det finnas vissa nyansskillnader mellan olika organisationer, och jag undrar om det inte är viktigt att organisationerna fortfarande får ha frihet på detta område.

I motionen talas det inte bara om lagstiftning, utan det talas också om ekonomiska påtryckningar. Det kunde vara av intresse att få närmare utvecklat vilken form av ekonomiska påtryckningar som skall bli ett nytt medel i förhandlingsarbetet. Våra fackliga organisationer har gjort sig kända över hela världen för sitt skickliga och ansvarsmedvetna handlande, som jag tror har varit till gagn för hela vårt samhälle. Jag anser därför, att det vore olyckligt att genomföra väsentliga inskränkningar i den fria förhandlingsrätten. Till sist, herr talman, kan jag inte underlåta att ta upp en fråga som närmast gäller polemiken mellan herr Hagnell och herr Fälldin om vad som har sagts eller inte sagts om uttolkningen från regeringssidan av utskottets skrivning.

Det kan ju inte bara vara fråga om att man har blivit misstolkad i massmedia — hur ofta skulle vi inte i så fall i kommande vecka få besvära kammaren med tolkningar av vad man verkligen har åsyftat med det som tidigare har sagts eller skrivits?

Herr talman! På nytt ställs frågan, om motionärerna menar att man skall ta ifrån fackförbunden deras fria förhandlingsrätt. På nytt svarar jag: Nej, vi menar inte det. Vi vill att de fackligt formulerade kraven skall följas upp med en regeringsdeklaration, som kan befrämja en snar lösning av dessa frågor över hela det breda fältet. Jag hoppas att jag inte skall behöva gå upp i talarstolen ännu en gång och påpeka dessa saker. Låt mig ta upp ytterligare några allmänpolitiska formuleringar som fru Nettelbrandt — infamt som vanligt — gjorde. Jämlikheten är inte genomförd ännu efter 40 år, men låt mig inte skylla socialdemokratin för det, säger fru Nettelbrandt. Meningen är att vi skall läsa mellan raderna de infamiteter som kan tolkas fram. Nej, det är riktigt: vi har inte lyckats genomföra någon fullständig jämlikhet i det här landet, men vi har mött en del motstånd, fru Nettelbrandt. Så var det vid genomförandet av den allmänna sjukförsäkringen under 1950-talet, så var det vid genomförandet av den arbetstidsförkortning som fortfarande pågår, så var det i ATP-debatten, så var det i skoldebatten, som fortfarande pågår, och så var det i den nyligen avslutade skattedebatten. Hela tiden har framförts negativa anmärkningar. Det har varit motstånd så länge det gått, förhalningspolitik så länge det gått. Men när vi har lyckats genomföra reformerna, kommer eftertankens kranka blekhet efter några år. Nyligen sades det i summeringen av den skattedebatt vi haft av någon i det borgerliga lägret: När några år har gått kommer alla att uppfatta denna reform som riktig. Men, fru Nettelbrandt, när man har kommit så långt, är vi redan på väg mot att genomföra något annat, något som är ännu bättre, som driver jämlikheten ytterligare framåt. Vi har ändå trots motstånd, fru Nettelbrandt, lyckats genomföra reform efter reform steg för steg mot ökad jämlikhet i detta samhälle, och vi tänker fortsätta att göra det trots de apokalypsstämningar som man försöker mana fram mot varje reform.

Herr talman! Fru Nettelbrandt efterlyste resultat från låginkomstutredningen. Denna utredning är inte färdig med sitt arbete ännu. Den har framlagt vissa delresultat av sitt arbete, men så snart arbetet är färdigt kommer utredningen att framlägga slutresultatet av sitt arbete, förmodar jag. Fru Nettelbrandt ondgjorde sig över att jag inte tyckte om fru Nettelbrandts agerande i skattedebatten ur jämlikhetssynpunkt och påtalade att man motarbetade jämlikheten i 16 timmar, när den debatten fördes. När man i dag talar om jämlikhet vill man emellertid vara med. Här sades att om det var det största solidaritetsprov som svenska folket ställts inför, så var 16 timmars debatt inte för mycket. Det vill jag också hålla med om att det inte hade varit det, om man hade fört en positiv debatt från oppositionens sida, men så var ju inte fallet. När exempelvis finansministern talade i första kammaren, ansåg fru Nettelbrandt, att det inte ens var värt att läsa och mycket mindre värt att trycka. Vad är det för jämlikhet man diskuterar i det sammanhanget? Jag tycker att, när vi talar om dessa frågor, skall vi vara konsekventa och inte den ena dagen säga si och den andra så. Härvidlag måste vi ha en klar linje. Jag stärks ytterligare i min uppfattning med anledning av att fru Nettelbrandt här säger, att det skulle bli en förbryllande situation, om regeringen skulle säga sin mening i denna fråga. Är det möjligen på det viset att fru Nettelbrandt är rädd för att regeringen skall säga vad den tycker i denna fråga och göra ett klart ställningstagande på samma sätt som statsministern tidigare har gjort? Är det det som förbryllar fru Nettelbrandt här? Vidare vill jag säga ett par ord också till herr Fälldin. Han har även varit uppe och talat om jämlikhet. De flesta som har varit uppe och talat i frågan har kunnat hitta på orden själva, men han citerade herr Arne Geijer i stället. Det är ju den typiska vändningen, när det gäller att skapa utjämning, att man tar citat ur vad Geijer har sagt på den senaste partikongressen. Sedan tar herr Fälldin upp som ett ytterligare exempel att man vill göra förändringar i ATP. Det var ju tur att socialdemokraterna genomförde ATP, så att man kunde ställa krav på att göra förändringar åtminstone. Hur var det med jämlikheten, när ATP skulle genomföras? Jag skulle vilja ställa en direkt fråga till mittenpartierna: Är ni ifrån centerpartiet och folkpartiet beredda att verka för ett konkret överförande av större del av bruttonationalproduktens ökning i fortsättningen till låginkomsttagarna, eller är det bara resonemang?

Herr talman! Herr Nilsson i Kalmar återkom till låginkomstutredningen, och jag tillåter mig att också göra det.

Det är den enda skillnaden mellan bidraget enligt vårt förslag och regeringens avdrag. Men det ville man inte diskutera, utan man tillät sig i stället att komma med sådana bilder som att oppositionen kräks på regeringens lapptäcke för att sedan villigt krypa under. Den sortens debatt, om man nu skall göra en värdering, tycker jag inte för sakfrågan framåt till hjälp för de sämst ställda, allra minst som det inte längre finns något lapptäcke utan vi äntligen fått den samlade reform vi så länge efterlyst. Bilden är alltså inte ens användbar längre, bortsett från det oestetiska i den som jag inte skall gå in på. Herr Sörenson sade att det tydligen är meningen, att man skall läsa mellan raderna, att regeringen bär skulden för att jämlikheten inte genomförts i större utsträckning.

Herr talman! I sitt första anförande sade fru Eriksson i Stockholm, att motionärerna avser att bryta ned de stängsel som skiljer tjänstemän och arbetare. Det har varit intressant att lyssna till inläggen, men jag tycker att man är litet enögd i fråga om synen på dessa spörsmål, då man menar att det bara gäller en ofta konstruerad barriär mellan tjänstemän och arbetare. För min del beklagar jag brister i fråga om rättvisan var och hur de än förekommer inom arbetslivet. Herr Sörenson sade att det finns skilda matsalar för arbetare och tjänstemän, men jag vill framhålla att detta även förekommer då det gäller enbart arbetare av olika slag. Arbetarna kan tillhöra samma fackorganisation och arbeta på samma arbetsplats men tillhöra olika kategorier av anställda. Man skall alltså inte bara betrakta detta som en fråga som rör arbetare och tjänstemän, ty med fackorganisationernas vetskap förekommer det således att arbetare av olika kategorier och tillhörande samma organisation har skilda matsalar. Vidare sade herr Sörenson att det finns skillnader beträffande pensionsvillkoren mellan arbetare och tjänstemän. Det är riktigt och jag beklagar djupt att så är fallet. Men tyvärr förekommer olikheter härvidlag även beträffande skilda arbetargrupper — skillnader mellan högavlönade och lågar:;- lönade arbetare liksom mellan högavlönade och. : lågavlönade tjänstemän. ATP-systemet är utformat på detta sätt liksom också sjukförsäkringen. Jag tycker inte det är så mycket att yvas över ett sådant ATP-system och ett sådant sjukförsäkringssystem, eftersom <de högst betalda inkomsttagarna gynnas medan de sämst betalda missgynnas. Tidigare sade herr Hagnell att de enda skillnader som kunde råda enligt hans mening var skillnader i lön inte i sociala förmåner, och då tycker jag att man skall dra ut konsekvenserna av det resonemanget. I så fall kan jag instämma i det. Låt oss t.ex. se på semesterersättningen. Den är inom byggfacket olika stor, beroende på vilken arbetarkategori man tillhör. Det kan kritiseras, men sådana saker är avtalsfrågor som bör tas upp förhandlingsvägen, och samtliga sex remissinstanser som hörts har avstyrkt att motionerna föranleder någon åtgärd i nuläget. Vissa hithörande frågor ligger emellertid på riksdagsplanet, t.ex. lika avdragsmöjligheter för beskattning av arbetare och tjänstemän, framför allt när det gäller resor och traktamenten. I fråga om beskattningen sade herr Sörenson — med instämmande av herrar Bergqvist och Ekvall — att han skulle vilja ge arbetarna samma förmåner som tjänstemännen redan har. Då vill jag fråga om det är socialdemokratiska partiets nya syn på beskattningsfrågorna.

Men då har alla de förslagen mötts av ett nära nog kompakt socialdemokratiskt motstånd. Det nyttar föga att bara prata i dessa frågor, sade herr Nilsson i Kalmar och herr Franzén i Motala, men det var en kritik som direkt träffade socialdemokratiska partiet. Slutligen sade herr Hagnell att han ville se konkreta resultat, men de exempel jag anfört visar att när olika konkreta frågor tagits upp här i riksdagen av borgerliga ledamöter har den socialdemokratiska majoriteten gått emot en positiv lösning. Av herr Sörensons uttalande att döma har det emellertid nu skett en sinnesändring inom det socialdemokratiska partiet när det t.ex. gäller arbetarnas skattefrågor. Är det så? Eller är herr Sörenson och de som instämde i hans anförande inte representativa för regeringspartiet? Jag har sympatier för en del av det som skrivits i motionerna, men när samtliga de hörda remissinstanserna ansett att det inte fanns anledning tillstyrka dem, så tycker jag också det saknas anledning att nu skriva till regeringen i dessa frågor. Det mesta är ju ändå förhandlingsfrågor.

Herr talman! Den korta repliktiden räcker inte för att jag här skall kunna tillrättalägga alla de missuppfattningar och misstag som herr Åkerlind gjorde sig skyldig till under sitt försök att följa upp den förda debatten. Låt mig därför bara i en fråga, där jag känner mig helt oskyldig, säga att jag visserligen i ett visst allmänpolitiskt sammanhang berörde den skattereform som vi diskuterade förra veckan, men det allmänpolitiska sammanhanget hade inte med de konkreta yrkanden eller förslag att göra som återfinns i motionerna. Vad vi diskuterade förra veckan har vi redan fattat beslut om, och innebörden av detta försökte jag också klargöra i mitt inledningsanförande i dag. Om herr Åkerlind ännu inte är på det klara med detta, ber jag honom läsa propositionen. De mer eller mindre apokryfiska uttalanden herr Åkerlind vidare gjorde i olika sammanhang tycker jag inte att jag har så stor anledning att gå in på. Vi har inte i motionerna yrkat på några konkreta utjämnande åtgärder i nu existerande ATP-system. Vi menar att ATP-systemet, som ansluter till de differenser som finns på löneområdet, skall bibehållas till dess att vi en gång i framtiden tar upp dessa frågor till prövning. En utredning är på gång och tidpunkten härför får vi avgöra när den nu aktuella frågan är klarlagd. Att det på arbetsmarknaden även kan finnas skilda matsalar för olika kategorier av arbetare har jag inte tidigare hört talas om. Det är tänkbart att så är fallet. Självfallet innefattar huvudkravet i motionerna även att sådana skillnader, som är helt olämpliga och opraktiska, skall avskaffas.

Herr talman! Jag tycker inte att vi skall beskylla varandra för att inte begripa dessa frågor. Jag skall inte rikta denna anklagelse mot herr Sörenson, som han riktade mot mig, även om han erkände att han i ett avseende inte var insatt i förhållandena.

Detta krav har man tidigare icke velat stödja. är herr Sörensons mening representativ för det socialdemokratiska partiet i denna fråga?

Herr talman! Den debatt vi i dag för i denna kammaren är mycket angelägen. Den rör egentligen bara ett avsnitt av hela problematiken om jämlikheten, nämligen i stort sett arbetslivets villkor. Det är ju, såsom ofta framhållits, just inom arbetslivet som vi har den största ojämlikheten. Det är intressant att läsa de moderatas reservation vid allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 31. I stort sett alla talare har skyndat sig att förklara att man är för jämlikhet, och det är egentligen ganska märkligt att en socialdemokratisk motion väckt en sådan uppmärksamhet och föranlett så många att yttra sig i en debatt i denna kammare. De moderata reservanterna skriver på s. 8 att detta är en fråga om värderingar och att utvecklingen inte kan styras genom lagstiftning. Ja, visst är det fråga om värderingar. Det gäller arbetsgivarnas värderingar av de anställda på arbetsplatserna och våra egna värderingar av olika kategorier av medmänniskor i samhället. Jag vill bredda frågan om ojämlikheterna till att gälla även en del annat än det som har tagits upp under denna debatt, d.v.s. utöver de direkta förmånerna inom arbetslivet. Det förekommer så många dolda förmåner. Vi har också helt olika attityder till olika slags anställda inom företag och andra områden av arbetslivet. Den som har fast anställning med månadslön har i många fall möjlighet att få kortare ledighet från tjänsten utan löneavdrag för att utföra vissa göromål. Det kan jag inte om jag har ett stämpelur, om jag är ackordsanställd eller om jag arbetar på tidlön. Vi som är tjänstemän har ofta tillgång till telefon på vår arbetsplats, så att vi har stora möjligheter att klara av saker och ting under arbetstid som arbetaren får klara av på kvällstid, om han då över huvud taget kan nå någon av de institutioner som man behöver ha kontakt med för att kunna fungera i samhällslivet. Vi har arbetsmiljön som är mycket olika och som nu har uppmärksammats av alla i samhället, mycket på grund av LKAB-konflikten. Då vaknade ju hela samhället upp — precis som om detta var någonting som vi inte vetat om förut. Ja, arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen har känt till hur arbetsmiljön fungerat, men för det Övriga Sverige var det tydligen en nyhet i detta sammanhang. Jag vill återkomma till attityderna som vi inte kan lagstifta om, som vi inte kan förhandla om men som jag tror det är mycket viktigt att vi försöker komma till rätta med. Det är den tjänaranda som den moderata jämlikhetsaposteln ville tala för som vi skall försöka komma ifrån — vi skall inte ha denna attityd att vissa människor skall behandlas på ett sätt och andra på ett annat sätt. Vi måste helt enkelt få ett annat klimat härvidlag. Vi vet så litet om låginkomsttagarna, klagade fru Nettelbrandt från talarstolen. Ja, det är möjligt att folkpartiet vet mycket litet om låginkomsttagarnas situation. Arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen däremot — jag skulle tro även den del av fackföreningsrörelsen som fru Nettelbrandt representerar — vet en hel del om låginkomsttagarnas situation. I väntan på resultatet av låginkomstutredningen, som tydligen är det material fru Nettelbrandt behöver för att få veta något om låginkomsttagarnas situation, skulle jag vilja rekommendera fru Nettelbrandt att läsa »Rapport från en skurhink». Jag tycker att den boken borde vara obligatorisk läsning för alla som har en inkomst över 20 000 kr. Den ger en klar bild av låginkomsttagarnas situation. Skall alla ha exakt samma lön? frågade herr Nilsson i Agnäs. Man kunde riktigt höra det ironiska — alla skall vara stöpta i samma form, alla skall ha lika lön, alla skall se likadana ut, alla skall ha likadana kläder, alla skall ha samma hårfärg. Det är den raljanta ton som ofta anslås när jämlikheten diskuteras. Men detta är inte målsättningen för jämlikheten. Jag vill citera ett avsnitt ur LO:s familjepolitiska program, där vi just talar om vad vi menar med jämlikhet: »Alla människor är jämlika. Det är en grundläggande värdering som anger att alla människor har samma värde. Därmed bör även alla under oberoende och personlig integritet ha rätt till ett rikt och utvecklande liv. Jämlikhet innebär inte att alla människor är lika. Tvärtom finns en rad fysiska, psykiska, sociala, kulturella och ekonomiska olikheter mellan individerna.> Och därefter säger vi: »Vid fritt verkande krafter innebär det att en del utnyttjar sitt övertag gentemot andra.» Det har varit svårt att få klart för sig vem som är uppfinnaren av jämlikheten här. Herr Fälldin sade, litet försiktigt, att i valrörelsen 1966 slogs centerpartiet för jämlikheten. År 1966 uppfann alltså centerpartiet jämlikheten. Fru Nettelbrandt ville inte precisera detta — jag vet inte om mittenpartierna är överens om saken. Hon sade att när det gäller socialdemokraterna har uppvaknandet ägt rum litet sent. Jag skulle vilja ge fru Nettelbrandt samma råd som Folkpartiets ungdomsförbund gav herr Helén: Gå hem och läs på! Och i detta fall skulle jag vilja rekommendera fru Nettelbrandt att gå hem och läsa på arbetarrörelsens historia, eftersom jämlikheten har varit det ledande för arbetarrörelsen ända sedan dess tillkomst. I de moderatas reservation talas om att vi skall ha ett fritt val. Detta med valfrihet är mycket förledande när man diskuterar om jämlikhet. Det är ungefär som att påstå att arbetarna inte vill ha jämlikhet, inte vill ha lika sociala förmåner. Man säger: Ni har ju ett fritt val! Ni kan alltså välja vilket ni vill ha! Ja, detta med fritt val låter bra. Men jämlikhet är enligt min mening — och den mening som också skisserats i LO:s familjepolitiska program — en förutsättning för valfrihet, därför att valfrihet för alla utan jämlikhet lätt leder till att redan starka grupper kan breda ut sina intressen ytterligare. Samtidigt blir valfriheten innehållslös för alla grupper i samhället som har sämre villkor och som alltså inte kan ut nyttja valfriheten. Herr talman! Jag tror att den debatt som kammaren nu för trots allt varit nyttig. Det har varit avslöjanden i många fall och man har fått reda på var de olika partierna står i fråga om jämlikhet. I övrigt har jag inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Fru Sigurdsen började med att peka på vad som står på s. 8 i vår reservation där det heter: »Då det här är fråga om värderingar, kan man knappast genom en lagstiftning, även om den vore dispositiv, styra utvecklingen.» Detta är någonting som vi ytterligare kan understryka och framhålla sanningen i. Hon säger sedan att vi när det gäller värdet av det fria valet för ett förledande tal. Vi har emellertid inte sagt det som fru Sigurdsen lägger in i det ordet. Vi har inte sagt annat än att om det finns människor, som anser att de i stället för att ta ut mera kontantlön hellre vill ha förbättringar på andra områden, skall de få detta. Många av dem som vill ha en förbättring på andra områden nöjer sig med att den kontanta lönen ligger stilla. Om så är fallet skall valfriheten finnas. Men detta är bara en detalj ur reservationen. I mitt anförande har jag flera gånger instämt i mycket med utskottet. Jag har sagt att mycket är bra även av det som hegärts i motionen. Jag har sagt att jag tror på förhandlingar, att jag litar på arbetsmarknadens parter. Men jag har inte sagt att allting skulle vara så bra att vi inte längre behöver sträva mot en utjämning. Vi är på väg men vi är ännu inte framme. Sedan talade fru Sigurdsen ironiskt om att vi tillhör en grupp som vill att andra skall tjäna oss, att bara somliga skall tjäna. Vi vill, säger hon, att vissa människor skall behandlas på ett sätt, andra på ett annat. När jag nu av fru Sigurdsen fick beteckningen apostel vill jag passa på att be henne att hålla sig till sanningen. Gång på gång har jag sagt att vi inte vill att somliga skall undertryckas utan att vi alla skall tjäna, precis på samma sätt som det stod i en slogan som socialdemokraterna upprepat, nämligen att vi skall tjäna varandra. I den meningen tror jag att ordet tjänare är en bra benämning. Det ligger inte något förnedrande däri. Vi är på väg mot jämlikheten, men oppositionen har bromsat oss, har det sagts. Jag är norrlänning. Man kan fråga var jämlikheten finns för hela det väldiga område som kallas glesbygden eller Norrland. Vem är det som bromsat där? Vad var det som skedde då vi talade om teletaxornas utjämning? Vilka var det som avslog motionerna om jämlikhet? Herr Åkerlind har nämnt en del andra områden. Jag tror inte att man skall tala med så stora bokstäver då man påstår att vi skulle ha nått längre i fråga om jämlikhet om vi inte haft de besvärliga oppositionspartierna. Sedan var det valrörelsen 1966. Liksom herr Fälldin har också jag, inte minst år 1966, oupphörligen mött uttrycken: Så här bra är det nu, förr var det sämre. Hur var det förr? Då glömmer man alldeles bort att tala om att jämlikheten inte var uppnådd. I dag är man däremot redo att påstå att det är långt kvar. Men det är den besvärliga oppositionen som hindrar oss med skattedebatter på 16 timmar och annat.

Herr talman! Jag tackar fru Sigurdsen för rådet att läsa den utomordentliga boken »Rapport från en skurhink>, men eftersom det redan är gjort får litteraturrådet tydligen kompletteras. Den boken ger en utomordentlig bild av situationen, men det gör också direkta kontakter med låginkomsttagarna som jag haft såväl inom t.ex. den organisation som jag tillhör som på andra områden. Det är väl just kontakter av det slaget som har stimulerat fram de förslag som vi fört fram bl.a. i förra veckans skattedebatt, t.ex. förslag av typen hemmamakebidrag, som skulle hjälpa en kvinna som skildras i den bok fru Sigurdsen rekommenderade. Det var intressant att höra — och det konstaterandet förtjänar att särskilt strykas under att låginkomsttagare finns inte bara på LO-sidan utan också inom TCO. Det går inte någon skiljelinje just dem emellan när det gäller inkomstnivå. Därför är det även ur jämlikhetssynpunkt berättigat att ta samma hänsyn till samtliga organisationer. Fru Sigurdsen är nog den första jag har hört som under senare tid i officiellt sammanhang på något sätt har ifrågasatt behovet av en mera nyanserad statistik beträffande låginkomsttagarna. Det behovet brukar understrykas från alla håll.
Herr talman! Fru Sigurdsen gör gällande att jag skulle ha påstått att det var år 1966 som centern uppfann jämlikheten. Jag försökte i stället säga att vi t.ex. beträffande pensionsfrågan hade drivit jämlikhetstanken under hela 1960-talet utan någon som helst förståelse från socialdemokraterna. Den förståelsen har ända fram till de yttersta av dessa dagar visat sig vara mycket bristfällig. Per Holmberg, som är sekreterare i låginkomstutredningen, väljer ju att droppa litet nyheter då och då. Han har i en artikel i »Att bo> med hänvisning till vetenskapliga arbeten talat om, att det är dokumenterat att den ekonomiska utjämningen är klart mätbar under 1920 och 1930-talen och halva 1940-talet. Därefter, d. v. s. under efterkrigstiden, är emellertid utvecklingen i det avseendet knappt mätbar. Det finns verkligen skäl att notera den omständigheten. Jag har tidigare sagt, och jag står för det, att jag upplever det som utomordentligt glädjande att socialdemokraterna efter 1966 års val har börjat intressera sig för jämlikhetsfrågorna.

Herr talman! Det var intressant att höra, herr Nilsson i Agnäs, att det fria valet mellan att ta ut standardförbättring i kontant lön och att få den i allmänna anställningsvillkor bara var en detalj. Herr Nilsson argumenterar ungefär som om det bara vore fråga om att välja för den som är anställd, men man har också en motpart i förhandlingarna; det finns ju en arbetsgivare. För fru Nettelbrandt vill jag påpeka, att jag vet att det finns låginkomsttagare inom TCO, även om den stora gruppen finns inom LO. Det är bara det att TCO så sällan talar om det att den stora allmänheten knappast vet om, att det finns lågavlönade kontorsbiträden och andra inom Tjänstemännens centralorganisation. Jag har aldrig ifrågasatt att vi har behov av statistik, vare sig när det gäller låginkomstutredningens material eller i övrigt. Fru Nettelbrandt sade emellertid från denna talarstol att vi vet så oerhört litet om låginkomsttagarnas situation. Det var bra att fru Nettelbrandt hade läst boken »>Rapport från en skurhink>. Eftersom hon inte yttrade sig om min rekommendation att läsa arbetarrörelsens historia, förmodar jag att hon däremot inte har läst den. Det önskemålet vill jag alltså upprepa. Jag tror, herr Fälldin, att det är ett allmänt önskemål att vi, när vi har de ekonomiska resurserna, genomför en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Det var det enda exempel han kunde hitta på. Jag kan anföra ett annat ganska näraliggande exempel inom samma område som visar att centerpar tiet inte har varit så intresserat av jämlikhet. Var stod centerpartiet t.ex. när det gällde den kampanj som föregick införandet av den allmänna tjänstepensionen?

Herr talman! Det är inte särskilt svårt att anföra exempel på områden där mycket behöver uträttas. Tidigt på 1960-talet reste vi kravet på en allmän arbetslöshetsförsäkring. I varv efter varv fördröjdes i riksdagen tillsättandet av en utredning som skulle ha till uppgift att lägga fram förslag till en sådan — man har lyckats förhala frågan så att förslaget ännu inte ligger på riksdagens bord. Hurudan har inställningen varit till förslaget om avskaffande av dyrortsgrupperingen? Det råder ingen tvekan om att ni hade kapitalt fel i valrörelsen 1966, då ni gjorde gällande att jämlikhetsfrågan i stort sett var löst och att det endast återstod små justeringar. Jag upprepar att det är glädjande att ni har fått klart för er hurdan situationen är. Mindre tillfredsställande är att socialdemokraterna har blivit mer benägna för att göra gällande att det bara är de som har rena och ädla motiv för sina förslag i dessa frågor. Vi har verkligen skäl att föra den politiska debatten så att vi på ömse håll förutsätter, att vad vi säger oss vilja genomföra kommer vi också att genomföra i all den utsträckning som det blir möjligt för oss. Att försöka pådyvla varandra orena motiv är en metod som jag vill ta avstånd från.
Herr talman! Jag vill gärna tala om för fru Sigurdsen att jag faktiskt har läst en hel del i arbetarrörelsens historia, men jag medger att det är ganska länge sedan. I dagens läge har jag faktiskt inte kommit på tanken att gå tillbaka till arbetarrörelsens historia för att finna en förklaring på eller ett försvar för det som regeringspartiet under de senaste årtiondena inte har gjort för att genomföra den i dag omdiskuterade jämlikheten.

Herr talman! Den här debatten har tydligen tänt ledamöterna, och man har tydligen börjat valdiskussionen. När herr Fälldin bröstade av blev man litet häpen. Han har tre fyra gånger slagit fast att vi förlorade 1966 års val därför att vi inte ställde några krav på jämlikhet. Vad har han för bevis för det påståendet? I de utredningar som redovisades inom partiet, de uttalanden som gjordes på 1964 års kongress och det jämlikhetsbetänkande som då lämnades, vidare programskriften — »Resultat och reformer» — framställdes en lång rad krav som vi sedan har fått igenom och ytterligare utvecklat. Att säga att vi vaknade upp 1966 är en skymf mot hela vårt partis arbete. Frihet, jämlikhet och broderskap har stått på våra deviser långt innan herr Fälldin var född och långt innan centerpartiet var bildat och har hela tiden varit en riktlinje för vårt arbete. Egentligen skulle man väl inte behöva ta i så här för att här i kammaren diskutera en motion om jämlikhet. Även fru Nettelbrandt hade många funderingar om vårt partis inställning till jämlikhetsfrågorna. Men ta ställning till den fråga det i dag gäller! Skall ni gå tillbaka måste ni i alla fall stupa i er välvillighet på minnet av ATP-diskussionen. Då var det inte något av de borgerliga partierna som ville ha jämlikhet. Vad man ville var att hindra arbetarna från att komma i paritet med tjänstemännen. Det fanns inget annat motiv; det gick som en tråd genom hela striden. Den striden har jag upplevt dag för dag, och jag vet precis vilka argument ni anförde. Jag känner till er glidning och de kompromisser ni försökte åstadkomma. Herr Fälldin var inte med den gången, men han bör ändå ha klart för sig att vad centern då ville var att vi över huvud taget inte skulle ha någon pension, om vi inte tillhörde de favoriserade som själva kunde betala för pensionen eller om vi inte var tjänstemän. Det får väl ändå finnas någon gräns för vad man kostar på sig för att för det egna partiet suga ut vad man kan av debatten som dock grundar sig på motioner av ett par socialdemokrater.

Herr talman! Det är besvärligt med i stort sett enhälliga utlåtanden; de föranleder så många olika försök till bedömningar av vad de kan innehålla. Låt mig anknyta till den allra sista salva som fru utskottsordföranden l1evererade, eftersom hon sade att hon hade startat valrörelsen. När det gäller att komma åt centerpartiet i valrörelsen kan man tydligen göra två saker. Den ena är att blanda ihop centerpartiet med jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse — det gör herr Hagnell — och beskylla centerpartiet för vad som eventuellt kan hända inom denna föreningsrörelse. Den andra är att man frågar: Var stod ni när vi införde ATP? Vad det första angreppet beträffar vill jag säga att vi inte har denna sammanblandning mellan facklig och politisk organisation som kanske herr Hagnell och andra är vana vid. Den fackliga och ekonomiska föreningsrörelsen dirigeras inte av det politiska partiet — uch inte heller tvärtom. Men när det gäller jämlikheten mellan arbetare och tjänstemän har herr Fälldin redan sagt att vi inte gör någon skillnad; det skall vara precis likadant i denna organisation som i andra — det skall vara jämlikhet. Jag vet inte om vi kan bidra till att jordbrukets ekonomiska föreningsrörelse kommer att gå före — det är möjligt, men jämlikhet skall det i alla fall vara. Om ATP skall vi väl inte ta upp någon diskussion nu; det kan väl fru Eriksson i Stockholm inte på allvar mena. Låt mig bara i korthet säga, eftersom denna fråga ställs gång på gång, att den pension som centern förordade i ATP-debatten var lika stor för alla människor. Det förstod svenska folket då, och det tror jag att man fortfarande gör. Det pensionssystem vi fick innebar, att den som alltid haft hög lön också får en stor pension, medan den som alltid haft låg lön också får en liten pension. Men vi hoppas fortfarande kunna göra förbättringar. Jag hoppas också att man på den socialdemokratiska sidan håller med om att ingenting är så bra att det inte kan göras ännu bättre. Jag är glad över att jag i utskottsutlåtandet lyckats smyga in en liten formulering, som kanske utskottet inte riktigt uppmärksammat. Nederst på s. 4 heter det: »Vidare kan nämnas att reglerna för sjukersättningar och sjuklön», och där smyger Larsson i Borrby in »samt pensionsrätt>, och därefter fortsätter meningen >kan vara mindre förmånliga för vissa deltidsanställda>. Dessa ord blev alltså införda i utskottets utlåtande, och jag hoppas att riksdagen enhälligt skall godta den skrivningen som innebär att man klagar på detta förhållande. Det har inte alltid rått enighet när vi diskuterat frågan om de korttidsanställdas pensionsförmåner. Detta var en lång inledning, men efter det att debatten hittills i stort sett endast bestått av korta genmälen har vi alltså nu övergått till talarlistan. Jag hade tänkt inleda mitt anförande med att från talarstolen instämma i vad herr Fälldin sade i sitt inlägg. Eftersom jag inte gjorde det från bänken är jag nu i tillfälle att instämma även i de inlägg han gjort efter sitt huvudanförande. Jag begärde ordet när herr Nilsson i Kalmar talade om att det för att klara jämlikheten krävdes att vissa människor som har det bättre ställt är beredda att avstå från något av det som de har mycket mer av än andra — jag förstår honom och jag accepterar detta hans resonemang. Just som herr Nilsson talade om >»de privilegierade» — fick han syn på statsministern men stämde då upp två stycken lovsånger över statsministerns insatser när det gäller jämlikheten. Jag kan fortfarande instämma i det han sade. Men det som är intressant är att herr Hagnell inte har samma förtroende för sin regering; han vill nämligen med anledning av utskottets skrivning redan nu ha en deklaration från regeringen om att man verkligen är beredd att lyssna till utskottsutlåtandets positiva formuleringar. Herr Nilsson gick hårt fram och kritiserade med ganska våldsamma formuleringar utskottsutlåtandet. Han talade bl.a. om krystade uttryckssätt. Det har han givetvis rätt att göra.

Det kan man också ha rätt att göra. Men jag är förvånad över att motionärerna inte är konsekventa och yrkar bifall till sina motioner när man nu varken tror på LO eller regering. Det är det som gör hela denna debatt så underlig och snedvriden. Motionärerna i utskottet ansåg inte att det fanns så starka sakliga motiv till motionernas yrkanden att man kunde yrka bifall till sina egna motioner. Och där satt vi övriga icke-motionärer, solidariska med tankegångarna i motionerna, och var förvånade. Men vi måste ju tro på vad motionärerna själva sade i utskottet. Vad som sagts i nyhetssändningarna beträffande denna motion, nämligen att den avstyrkts, är ju fullt korrekt — tyvärr, måste jag säga. Men det sägs ju faktiskt i utlåtandet att ut skottet i en rad sammanhang inte är berett att tillstyrka motionsyrkandena. Vad jag med detta vill ha sagt är att jag inte riktigt kan acceptera den hårda tonen och kritiken av utskottets behandling av motionerna från motionärerna i kammaren, om de inte är beredda att driva saken till dess logiska konsekvens och kräva ett ställningstagande av riksdagen för eller emot. Jag kan i detta läge säga att jag personligen, om de sakliga skälen för motionen varit så starka att motionärerna varit beredda att yrka bifall till förslagen, hade varit beredd att biträda det yrkandet. Herr talman! Det är speciellt intressant att vi får till stånd en sådan debatt. Jag tror liksom tidigare talare att den varit nyttig. Det är emellertid ett par saker jag vill lägga till rätta. Herr Sörenson ställde några direkta frågor i anslutning till Axel Kristianssons »reservation» — det är ett särskilt yttrande och ingen reservation. Han har inte kunnat finna ut vad den innehåller och frågar vad Axel Kristiansson menar. Herr Kristiansson får väl! tala för sig själv, även om han inte kan göra det i denna kammare, men jag skall försöka ge en förklaring till vad det särskilda yttrandet avser. Herr Kristiansson resonerar i sitt yttrande så här: Om man är beredd att genomföra fullständig jämlikhet mellan arbetare och tjänstemän som är anställda av staten, kommunerna eller landstingen, kan man alltid göra det, även om de som har det bättre ställt inte är beredda att gå med på en sänkning. i ett sådant fall kan man väl debitera ut kostnaderna, men hur går det i näringslivet, frågar herr Kristiansson, om man är villig att göra en utjämning men företagen inte orkar bära kostnaderna och man inte bara kan göra en utdebitering bland skattebetalarna? Jo — säger herr Kristiansson — samhället måste föra en näringspolitik som gör det möjligt för näringslivet att bära dessa kostnader — detta är ett försök att förklara vad det särskilda yttrandet innehåller. Jag har inte tagit ställning i frågan, och jag har inte skrivit under yttrandet, men detta är ett försök till förklaring. Sedan säger herr Sörenson att övriga centerpartister i stort sett har instämt. Vad menar han med >i stort sett instämt»? Gör han någon gradering av de ledamöter som har undertecknat utskottsutlåtandet utan att avlämna reservation eller göra något särskilt yttrande? Jag tycker det är onödigt med dessa insmugna förstuckna misstänkliggöranden i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Jag tycker liksom herr Fälldin att vi inte behöver ta upp tiden ytterligare här med att påstå att den enes ambitioner skulle vara mindre ärliga än den andres.

Herr talman! Jag skall inte mycket förlänga den här debatten, men jag skulle vilja peka på en liten motion, säkert den minsta motion som har väckts vid denna riksdag, som i första kammaren har framlagts av herr Lidgard m.fl., medan fru Kristensson, herr Oskarson och jag har burit fram samma motion i andra kammaren. Jag skall be att få läsa upp motionen in extenso: Detta att uppdela människor i arbetare och tjänstemän är gammaldags och tillhör en förgången tid. I den tid som vi nu lever i — och det är för den vi skall lagstifta — förekommer det inte någon skarp gräns, och det finns ingen anledning att människor som arbetar i produktionen inte skall behandlas i princip lika, låt vara att de bör ha olika betalt därför att de har olika ansvar, gör olika prestationer och har olika kunnande. Grundprincipen bör dock vara att alla skall behandlas lika. I ett företag som står mig nära sköter fem, sex s.k. arbetare i varje skift maskiner till värden av 160 miljoner. Hur dessa värden förvaltas beror helt på deras skicklighet, noggrannhet och kunnighet. Att dessa människor skulle behandlas sämre socialt eller i andra avseenden än den som utför rutinarbete t.ex. vid en skrivmaskin är orimligt, och så sker inte heller i verkligheten. Vi är mogna för att komma bort från denna uppdelning, som är konstlad och icke har någonting att göra med modern produktionsprocess och modernt synsätt. Tyvärr går det ibland litet konstigt till i riksdagen. Vår motion har inte blivit remitterad till allmänna beredningsutskottet. Jag har alltså ingen anmärkning att rikta mot allmänna beredningsutskottet, som förmodligen sussat gott och inte vetat om motionens existens — jag hade själv nästan glömt den. Den har i stället remitterats till ett lagutskott, och lagutskottet har i sin allvisa nåd beslutat föreslå att behandlingen skall uppskjutas till höstriksdagen. Detta är anledningen till att den inte nu blir föremål för prövning.

Herr talman! Den mycket intressanta debatt som förts har spänt över vida fält av allmänpolitik, men det skall jag inte gå in på, även om det vore frestande. Det har efterlysts en deklaration av regeringen i den fråga vi här behandlar, och den är så viktig att jag tycker att det även utan en sådan efterlysning finns skäl att göra en deklaration. Med tanke på den vikt vi fäster vid jämlikhetssträvandena är det mycket lätt för regeringen att ansluta sig till det allmänna syftet med både motionerna och utskottsutlåtandet. Motionen hedrar motionärerna. De har drivit fram en stor och väsentlig fråga. Motionen står i samklang med den allmänna samhällsutvecklingen, och debatten i dag visar hur viktig motionen i själva verket är. Jag vill också understryka utskottets mening att det i vårt land finns en bred och stark opinion som stöder strävandena i riktning mot jämlikhet i sociala förmåner. Mot den bakgrunden hälsar regeringen med tillfredsställelse att Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen har enats om att tillsätta en gemensam arbetsgrupp för att kartlägga och utreda skillnaderna i sociala förmåner mellan arbetare och tjänstemän. Jag uttrycker en förhoppning om att detta arbete snart skall leda till positivt resultat, d. v. s. till en utjämning. Om det mot förmodan inte skulle lyckas, är jag övertygad om att frågan kommer att aktualiseras hos regeringen. I den stora sektor av arbetsmarknaden som omfattar statsförvaltningen inklusive affärsverken har skillnaderna i sociala förmåner mellan arbetare och tjänstemän väsentligen utjämnats. De smärre skiljaktigheter som finns hänför sig till antalet semesterdagar och till vissa reseoch traktamentsvillkor, bl.a. för anläggningsarbetare. Såsom utskottet framhåller fortsätter emellertid utjämningssträvandena på detta område. Cirka 8000 arbetare överförs till tjänstemannaställning den 1 juli i år, och vidare kommer man att göra en översyn av statstjänstemannalagen i syfte att undersöka möjligheterna att införa ett mer enhetligt anställningsbegrepp för alla statsanställda, och då berörs de återstående 5 000. Jag hade tillfälle att mera utförligt gå in på denna fråga vid den konstituerande kongressen med det nya Statsanställdas förbund häromdagen, och som jag sade då räknar jag med att ut redningen inte skall ta mer än högst ett eller annat år. När det gäller de statsägda bolagen är det styrelserna som har det direkta ansvaret för verksamheten. Regeringen är emellertid beredd att verka för att utjämningssträvandena även inom denna sektor drivs på ett sådant sätt att de statsägda företagen kan bli föregångare på området. Över huvud taget är det angeläget att staten som arbetsgivare driver en framsynt personalpolitik, omfattande olika åtgärder i syfte att främja de anställdas trivsel och trygghet och deras möjligheter till insyn, medbestämmande och vidareutbildning. Jag vill ännu en gång understryka att i en sådan personalpolitik hög prioritet skall ges åt en fortskridande utjämning av sociala förmåner mellan olika grupper av löntagare.

Herr talman! Jag tackar för att vi har fått denna deklaration av statsministern. Jag tror att den är och kommer att visa sig vara nyttig för framtiden. Motionen väcktes i avsikt att driva på dessa frågor och föra över en del av diskussionen från en allmänt välvillig inställning, som vi var på det klara med fanns på många håll, till konkreta åtgärder. Vi gläder oss åt att i den deklaration som här gjorts sådana konkreta åtgärder har omnämnts på de två områden som ligger direkt under regeringen, nämligen dels affärsverkens anställda och dels de statliga bolagens anställda, ävensom att man rent allmänt säger sig vilja verka för en fortskridande utjämning och ge den saken mycket hög prioritet. Det är också huvudsyftet med motionen. Med den bakgrund som undertecknarna av motionen har är det uppenbart att vi aldrig föreställt oss, att man med en motion kan lösa sådana frågor som det här gäller, utan motionen syftar endast till att driva på lösningen och komplettera det arbete som pågår förhandlingsvägen med förberedelser för den lagstiftning som sedan kan visa sig behövlig. Under sådana förhållanden är det förslag som utskottet framlagt — med den komplettering det nu har fått — acceptabelt för oss. Jag vill tillägga att det är en mycket vittsyftande jämlikhetsfråga som här behandlas. Fru Sigurdsen sade någonting om att det gällde våra värderingar i samhället som sådant. Det är något skevt med de värderingar som vårt samhälle i dag visar upp. Vi kan inte rekrytera folk till väsentliga yrkesområden. Herr andra vice talmannen Cassel nämnde ett exempel på viktiga uppgifter som arbetarna har i industrin. Samtidigt måste svensk storindustri på flera håll utifrån rekrytera 90 procent av sitt behov av nyanställd arbetskraft. Det är något fel med ett samhälle som det svenska, som gör sådan prioritering av olika socialgrupper, att man inte kan bygga arbetskraftstillgången på sin egen befolkning utan måste rekrytera arbetskraft i fattigare länder för att få det hela att gå ihop. Vi motionärer vill få till stånd en annan värdering — och det har talats om detta i många år — som jämställer olika nödvändiga samhällsfunktioner på ett annat sätt än under 1800-talet. Det sitter kvar sociala värderingar som inte passar i den tid som ligger framför oss. Vi hoppas att efter den deklaration som regeringen här lämnat man i det fortsatta politiska arbetet snabbt skall kunna genomföra en utjämning, så att Sverige inte kommer för mycket på efterkälken i förhållande till vad som händer ute i världen.

Herr talman! Jag skall försöka uttrycka mig litet klarare den här gången. Orsaken till min fråga till herr statsministern var att herr Sörenson, som är herr Palmes partikamrat, uttalade att han ville ge arbetarna samma förmåner som tjänstemännen redan har.
Herr talman! Jag ställde tidigare i debatten en fråga till herr Sörenson med anledning av att han sade att det socialdemokratiska partiet vill ge arbetare samma förmåner som tjänstemän redan har.
Detta föranledde mig att fråga honom, om man nu inom det socialdemokratiska partiet ändrat uppfattning, så att man är beredd att biträda sådana förslag som tidigare tagits upp i riksdagen, bl.a. från vårt parti och som avser avdragsrätten vid beskattning för resor till och från arbetet, traktamenten, o.s.v. Jag frågade om man inom det socialdemokratiska partiet numera är beredd att slå in på den väg som man tidigare avvisat, nämligen att det skall vara exakt samma och mer rättvisa avdragsmöjligheter när det gäller dessa saker. I vissa fall finns det bättre avdragsmöjligheter för statsanställda, framför allt för tjänstemän, än för anställda i enskild tjänst, och då särskilt när det gäller arbetare.
Min fråga till herr Sörenson gällde, om han därmed menade att man inom det socialdemokratiska partiet har ändrat uppfattning, så att man vill införa lika avdragsrätt vid beskattningen, oavsett om det gäller arbetare eller tjänstemän och oavsett om det gäller anställda i statlig eller i privat tjänst. Herr Sörenson ville inte närmare ange vad som var hans mening och om denna mening i så fall var representativ för det socialdemokratiska partiet.
Detta var bakgrunden till min fråga, och jag vill alltså veta, om socialdemokraterna nu är beredda att införa samma avdragsrätt för arbetare och tjänstemän, framför allt i dessa avseenden men även när det gäller andra beskattningsspörsmål. Samma regler skulle alltså gälla oavsett om man är arbetare eller statstjänsteman och oavsett om man är anställd i statlig eller privat tjänst. Jag ville höra om herr Sörenson hade den uppfattningen, men han svarade inte på min fråga.
Jag hade väntat mig att statsministern, som ju är ordförande i socialdemokratiska partiet, skulle besvara frågan, men han gjorde inte det, och därför ber jag att direkt få fråga herr statsministern, om det är det socialdemokratiska partiets avsikt att ta upp saken.

Herr talman! Det var onekligen med ett mycket stort intresse som man tog del av deklarationen från statsministerns sida. Den som har följt denna debatt från början till slut har kunnat konstatera, att här finns inte vad beträffar målsättningen några skiljelinjer mellan de olika talarna. Men uppfattade jag herr Hagnell riktigt var regeringsdeklarationen befogad bl.a. därav att man i massmedia hade råkat missuppfatta vad som hände i första kammaren i förra veckan och framställt det hela som om motionen hade avstyrkts. I utskottets utlåtande heter det emellertid att utskottet icke tillstyrker motionen och, såvitt jag förstår, ligger väl detta snubblande nära ett avstyrkande. Jag tycker det vore av intresse att få en deklaration även beträffande den konkreta fråga som de olika remissinstanserna och utskottet avstyrkt bifall till. Om jag inte hörde fel omfattade inte regeringsdeklarationen någonting beträffande just den fråga som debatteras i dag.

Herr talman! Jag är inte riktigt på det klara med vad herr Åkerlind frågade om och det är därför svårt för mig att avge ett svar. Detta beror alltså inte på bristande god vilja, utan på att jag inte förstår vad han ville fråga om. Jag vill säga fru Nettelbrandt att det är riktigt, att utskottet inte tillstyrkt en utredning om lagstiftning i fråga om den privata marknaden. Men sedan motionen väcktes har det hänt någonting mycket väsentligt, nämligen att LO och SAF har kommit överens om att tillsätta en arbetsgrupp för att se, om det går att uppnå en lösning avtalsvägen. Då är det självklart, och inte alls i strid med motionen, att man avvaktar resultaten av dessa förhandlingar. Jag betraktar faktiskt, och det sade jag redan i mitt första inlägg, både utskottets förslag, debatten och den opinionsbildning som skett som en klar seger för motionärerna. De har velat driva frågan framåt både inom opinionen och i vardagsarbetet, och det har de lyckats med.